fråga, nr 374, till herr socialministern, och anförde: &e folkpensionärer Herr talman! Herr Enskog har frågat chefen för socialdepartementet = ”"Öjlighet att behål-t vilka åtgärder som kommer att vidtagas för att ge folkpensionärer, som la telefon och TV har folkpension och hyresbidrag som enda inkomst, möjlighet att behålla = €/ter företagna avgiftshöjningar sina telefonabonnemang och TV-licenser efter de senaste avgiftshöjningarna på drygt 45 procent på telefonkvartalsavgiften och 22 procent på TV-avgiften. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Såväl allmän mottagaravgift som telefonavgifter bestäms efter generella bedömningar. Genom de återverkningar på den allmänna prisnivån, som höjningar av dessa avgifter medför, och genom det samband som finns mellan den allmänna prisnivåns utveckling och folkpensionens storlek får folkpensionärerna kompensation för sådana höjningar på samma sätt som för andra prishöjningar.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställde den var att jag fått påstötningar från pensionärer som har enbart folkpension och bostadstillägg att leva på. De har varit mycket oroade över hur de skall få inkomster och utgifter att gå ihop. Visserligen har vi prisstopp, men det tycks inte gälla där staten är inblandad. Speciellt har man påtalat att kvartalsavgiften på telefon ökat för områden utanför storstäderna från 22 kronor till 32 kronor, dvs. med ca 45 procent. TV-avgiften har ökat med ungefär 22 procent. Dessa priser har stigit betydligt snabbare än övriga. Telefonoch TV-avgifterna är dessutom relativt sett en tyngre post för dessa pensionärers budget än de är för inkomsttagarna i övrigt. Pensionärernas budget är redan tidigare så hårt ansträngd, att den inte tål extrabelastningar av detta slag. Visserligen kommer ett extra pensionstillskott på nyåret men, herr talman, de stora avgiftshöjningarna har redan trätt i kraft. Dessa pensionärer har genom de påtalade åtgärderna fått en sänkt standard. Det är också av väsentligt värde för dem att ha tillgång till främst telefon, så att de kan komma i kontakt med yttervärlden, men också att ha TV. Därigenom kan de längre tid bo kvar i sina hem till fördel för både dem själva och samhället. De pensionärer av motsvarande kategori som lever på ålderdomshem får samtidigt sin standard höjd. Riksdagen har i år behandlat propositionen 121, där det föreslås att kommunerna får ta ut differentierade avgifter på ålderdomshemmen. I propositionen föreslås också att den del av pensionen som pensionärerna får behålla som fickpengar ökas från 120 kronor till 170 kronor beräknat på de pensioner som gällde när propositionen skrevs. Detta förslag innebär väsentliga förbättringar för flertalet pensionärer som bor på ålderdomshem och som där för avgiften får såväl mat som husrum, vård, m.m. Tyvärr verkar det som om vi i vårt 15 land försökt lyfta oss själva i håret under en tid, och det får en del lida för nu. Det är dock synd att det är just de grupper som har det sämst ställt redan förut som nu drabbas hårdast.

Herr talman! Jag konstaterar med tillfredsställelse att herr Enskog inte bestred uppgiften i mitt svar, att genom de återverkningar på den allmänna prisnivån som höjningarna av avgifterna haft och genom sambandet mellan den allmänna prisnivåns utveckling och folkpensionens storlek, så får folkpensionärerna kompensation för sådana höjningar på samma sätt som för andra prishöjningar. Jag är glad att vi är överens om det. Sedan vill jag bara tillägga att på förslag av utbildningsministern höjdes den allmänna mottagaravgiften den 1 juli 1971 från 45 till 55 kronor per kvartal. Varken tilläggsavgiften för färg-TV eller den särskilda radioavgiften höjdes vid det tillfället. Den 1 oktober 1971 höjdes kvartalsavgiften för telefonabonnemang med 12 kronor i storstadsområdena och 10 kronor i övriga delar av landet. Men det är att märka när det gäller den senare höjningen att kvartalsavgiften då i princip hade legat på oförändrad nivå sedan år 1952, alltså i nära tjugo år. De av herr Enskog nämnda höjningarna innebär 6 å 7 kronor i merkostnad per månad, beroende på var i landet man bor. Utvecklingen av det s.k. basbeloppet som ligger till grund för beräkningen av pensionerna och som fastställs av Kungl. Maj:t för varje månad på grundval av det allmänna prisläget, varvid — som jag tidigare framhållit — ändringar i avgifterna vägs in, påverkar direkt storleken av bl.a. folkpensionen. Basbeloppet till början av detta år var 6 400 kronor. Genom beslut i konseljen i fredags faställdes basbeloppet för december till 7 100 kronor, vilket innebar en höjning med 200 kronor av det belopp som gällde närmast dessförinnan. Denna höjning baseras på det i oktober rådande prisläget, vilket påverkades bl.a. av de höjda telefonavgifterna, och innebär en höjning av folkpensionen för en ensamstående med 17 kronor per månad. Höjningen av basbeloppet från januari till december i kombination med pensionstillskottet den 1 juli innebär att en ensamstående folkpensionär nu har cirka 75 kronor mer i månaden än i början av detta år.
Herr talman! Jag underströk i mitt första anförande att avgifterna för just telefon och TV har stigit betydligt snabbare än andra priser. Eftersom just dessa höjningar inverkar relativt sett hårdare på folkpensionärernas budget än på andras, drabbar det folkpensionärerna hårdare. De får alltså inte kompensation i samma takt som dessa avgifter stiger. Det är också hela tiden en eftersläpning. Avgifterna stiger först, och sedan kommer ökningen av pensionen i efterskott. De som lever enbart på folkpension plus hyresbidrag har redan tidigare sin budget så hårt ansträngd att det blir mycket besvärligt att få debet och kredit att gå ihop. Det är alldeles riktigt som kommunikationsministern säger att grundavgiften för telefon legat stilla ganska länge. Men den rörliga avgiften för samtalsmarkeringar har stigit desto snabbare. Vid den senaste höjningen räckte det inte med att kvartalsavgiften höjdes med 10 respektive 12 kronor, utan avgiften på samtalsmarkeringarna höjdes från 11 till 13 öre. Förra gången den avgiften höjdes — då var höjningen 1 öre — vill jag minnas att det medförde en inkomstökning på 125 miljoner kronor. Det är alltså mycket stora belopp det hela gäller.
Herr talman! För att ingen skall kunna gå ifrån den här diskussionen med den uppfattningen, att man höjer telefonavgiften och andra avgifter bara för höjandets egen skull måste det naturligtvis tilläggas, att dessa höjningar måste vidtas bl.a. för att man skulle kunna betala ut de löner som fastställts vid förhandlingarna mellan de statsanställda och deras motpart. Detta är alltså en ganska enkel sak som vi i och för sig inte skall diskutera här, eftersom den inte inryms i den enkla fråga som herr Enskog ställt. Men det bör ändå sägas att vi på något sätt måste se till att de löner som fastställs vid förhandlingarna och som denna gång i första hand kom de lågavlönade till del också måste kunna betalas ut.

Herr talman! Herr Berndtson har frågat mig hur jag ser på den försämrade servicen vid vissa järnvägsstationer genom indragning av personal kring veckosluten. Den alltmer markerade övergången till S5-dagars arbetsvecka har medfört successiva förändringar i efterfrågan på SJ:s tjänster. I stort sett gäller nu att det inte längre är motiverat att hålla magasin och expeditioner öppna för inoch utlämning av iloch fraktgods vare sig lördagar eller sönoch helgdagar. En markant nedgång i resandetrafiken har också skett mellan främst lördag morgon och söndag middag. Helt naturligt söker SJ inom ramen för önskemålet att ändå bibehålla en rimlig servicenivå så långt möjligt bereda sin personal ledighet kring veckosluten och helgerna. Ansträngningarna i den riktningen har av naturliga skäl måst intensifieras inför den ytterligare arbetstidsförkortning som enligt avtal med personalorganisationerna börjar gälla fr.o.m. den 1 januari 1972.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag är medveten om att en försämrad service genom indragning av personal vid SJ kring veckosluten är ett faktum på många orter i vårt land. Men låt mig ge några exempel som bakgrund till min enkla fråga. På linjen Hultsfred—Linköping har bemanningen dragits in kring veckosluten vid flera stationer, bland andra så pass stora som Kisa och Rimforsa, och på linjen Västervik—Linköping, bl.a. vid stationerna Gamleby och Överum. Det lär också finnas planer på liknande åtgärder vid Vimmerby och Åtvidaberg. Det innebär att resande inte bereds service i fråga om tågtider, platsbiljetter och liknande vid stationer, där personalindragning har skett. Väntsalarna stängs, vilket också innebär stora olägenheter för resenärerna. Här är ändå fråga om ett betydande befolkningsunderlag och en ganska betydande resandefrekvens. En stor del av dem som reser med dessa tåglinjer, exempelvis de som på söndagseftermiddagarna åker vidare från Linköping med linjerna mot Stockholm eller Malmö, tvingas för att få sittplatseller sovplatsbiljett att ringa Linköping. Det innebär att man får ringa utanför sitt eget riktnummerområde med ökade kostnader som följd. Belastningen av telefonerna vid Linköpings central är stor. Betydande svårigheter att komma fram föreligger. Därtill kommer att det kan vara svårt att vid ett kort uppehåll vid Linköpings central hinna hämta ut beställda biljetter. Det är i de fall som jag har relaterat inte fråga om godstrafiken utan persontrafiken, där en klar försämring har inträtt. Problemet med arbetstid och ledighet kan naturligtvis inte lösas genom en försämrad service för allmänheten. Här pågår en allvarlig försämring av servicen för befolkningen i södra Östergötland och norra Småland, som jag inte tror att man utan vidare kan acceptera. Man måste ifrågasätta om detta är ett inslag i en medveten avrustningspolitik i fråga om järnvägstrafiken.

Herr talman! Det är naturligtvis inte alls så som herr Berndtson i Linköping anför i slutet av sitt inlägg, nämligen att det här skulle vara fråga om någon medveten försämring av servicen. Av och till i diskussionerna när det gäller statens järnvägars verksamhet återkommer detta påstående om att man på olika vägar medvetet skulle försöka försämra servicen och att man skulle använda de mest underliga och raffinerade sätt för att göra det. Det är naturligtvis alldeles fel och det måste klart slås fast i riksdagen vid ett sådant här tillfälle att sådana beskyllningar är både felaktiga och dessutom helt orättvisa. Men till frågan och svaret på herr Berndtsons fråga.

Å andra sidan är detta naturligtvis en mycket svår balansgång både för företaget och i vissa fall även för de organisationer eller företagare som skall leva med den nya bild som SJ har att leva med. Jag vet emellertid att organisationerna för de företagare som i första hand kan väntas bli berörda av de ändrade tiderna för öppethållande för godsexpediering har informerats brevledes om förändringen. Det gjordes redan i somras och då påpekades också att kunderna har möjlighet att träffa överenskommelse med SJ om utläm ning lördagar av angeläget ilgods på stationer, där personal ändå finns i tjänst för andra arbetsuppgifter. För sändningar som måste lämnas in lördagar eller som måste vara tillgängliga på bestämmelsestationen sådana dagar finns i övrigt i många relationer möjlighet till s.k. expressgodsbefordran.

I ett sådant läge tror jag att vi kan vara överens om att de åtgärder som SJ vidtar hela tiden vidtas med den fasta föresatsen att man vid varje tillfälle skall ge den bästa tänkbara service. Jag återkommer ännu en gång med att konstatera att även SJ har att anpassa sina öppethållandetider så att man kan bereda sin personal den ledighet som de med all rätt också kan ställa anspråk på vid helger. Detsamma gäller den arbetstidsförkortning som skall träda i kraft vid årsskiftet.
Herr talman! Det är naturligtvis bra, om det inte är ett inslag i en medveten försämring för resenärerna, men faktum är att verkningarna ändå blir desamma. Genom sämre service blir det färre resenärer, då är snart cirkeln sluten och man kommer fram till att det blir svårt att upprätthålla nuvarande service på dessa linjer. Jag vill också påpeka att det här är fråga om ett förhållandevis stort befolkningsunderlag. Om enbart Kisa kommunblock berörs, är det mellan 10 000 och 11 000 invånare. Ett tåg en söndagseftermiddag kan innehålla hundratals resenärer, varav flera skall fortsätta vidare från Linköping. Här kan man inte tala om att det är de resande som överger SJ, såsom kommunikationsministern sade i ett tidigare svar, utan att det är SJ som överger de resande i fråga om deras anspråk på service. Man får inte bagatellisera de problem som uppstår i dessa bygder utan man måste medvetet satsa på att upprätthålla en god trafikservice. Det är möjligt att göra med en riktig inriktning, även om personalens anspråk på ledighet också måste beaktas. Jag tror inte att det är genom att försämra servicen för resenärerna man skall lösa personalproblemen. Jag kan inte uppfatta kommunikationsministern som särskilt benägen att försöka stoppa denna utveckling men jag hoppas i alla fall att påpekandet av dessa problem leder till en omprövning, så att vi inte får uppleva en fortsatt försämring för stora delar av vårt land.

Herr talman! Herr Helén har frågat om jag vill redogöra för regeringens syn på läget i förhandlingarna mellan Sverige och EEC, när ministerrådet fastställt mandat för kommissionens förhandlingar med Sverige. Vid vårriksdagens utrikesoch handelspolitiska debatt den 31 mars redogjorde regeringen för läget i förhandlingarna mellan Sverige och EEC. Regeringen framhöll vid det tillfället att Sveriges traditionella frihandelspolitik och hänsynen till för vår ekonomi grundläggande fakta innebär att vårt intresse är stort att inom ramen för en fast neutralitetspolitik aktivt delta i internationellt ekonomiskt samarbete i syfte att avskaffa tullar och andra handelshinder. Vi framhöll också att vi såg vårt deltagande i det västeuropeiska samarbetet som ett steg på vägen mot globala frihandelslösningar. Regeringen redogjorde också utförligt för motiven och bakgrunden till att vi kommit till slutsatsen att ett svenskt medlemskap i Gemenskapen inte kunde förenas med vår önskan att också fortsättningsvis föra en fast neutralitetspolitik. Denna ståndpunkt vann stöd av en överväldigande majoritet i riksdagen. Regeringens ställningstagande var en direkt följd av utvecklingen inom EEC. Vad som därefter inträffat har bestyrkt vår uppfattning att det var klokt att ge besked redan vid denna tidpunkt. Sedan dess har vi kunnat konstatera att de utrikespolitiska motiven för samarbetet trätt allt starkare i förgrunden. Ledande politiker såväl i Storbritannien som bland De sex har uttalat att utöver det utrikespolitiska samarbetet även det militära kan komma att tas upp inom ramen för samarbetet mellan medlemsländerna. Sålunda har exempelvis den brittiske premiärministern framhållit, att det förefaller honom oundvikligt att framstegen mot en gemensam utrikespolitik kommer att åtföljas av ett ökande samarbete när det gäller försvaret. Gemenskapen har också nyligen i förhandlingarna med Danmark uttalat, att det alltid varit förutsatt att det existerade ett samband mellan att tillhöra de europeiska gemenskaperna och att delta i den verksamhet som möjliggör att framsteg förverkligas på det politiska enandets område. I detta sammanhang påpekade Gemenskapen att EEC-arbetet utgör en oupplöslig helhet och att allas beredvillighet — både medlemsstaters och medlemskapssökande staters — att medverka i en gemensam politik är - Nr 137 väsentlig för att verket skall krönas med framgång, i Torsdagen den Detta är en bekräftelse på regeringens bedömning att medlemskap inte 2 december 1971 kan förenas med den handlingsfrihet som är förutsättningen för vår — neutralitetspolitik. Ang. förhandlingar Omöjligheten att förena medlemskap med neutralitetspolitik kan inte 4 mellan Sverige undgå att påverka innehållet i och utformningen av våra förbindelser med och EEC Gemensamma marknaden. Vi betonade i vår marsdeklaration att utgångspunkten för våra förhandlingar med EEC alltjämt var den som vi angivit i vår deklaration inför EEC-ministrarna den 10 november 1970, nämligen att med gemenskaperna uppnå nära, omfattande och varaktiga ekonomiska förbindelser under hänsynstagande till vår neutralitet. I juni i år överlämnade EEC-kommissionen ett yttrande till rådet där den, i ljuset av de utredande samtalen med bl.a. Sverige under början av året, framlade sina synpunkter på hur Gemenskapens förbindelser med de icke-medlemskapssökande EFTA-länderna, däribland Sverige, skulle utformas. Utgångspunkten för kommissionens förslag var de allmänna riktlinjer som EEC:s råd fastlagt för överenskommelserna med icke-kandidaterna och som redovisades vid vårt öppningssammanträde den 10 november förra året. Innebörden härav var i korthet att man skulle söka lösningar på de problem som utvidgningen reser för de europeiska stater som inte ansökt om medlemskap samtidigt som man skulle säkerställa Gemenskapens autonoma beslutanderätt. Kommissionens uppfattning var att en industriell frihandel med utvecklade länder i och för sig borde förenas med harmonisering på en rad områden för att säkerställa en sund konkurrens och stabila marknadsförhållanden. Kommissionen delade alltså i princip vår uppfattning om samarbetets sakliga utformning. Den ansåg emellertid att en sådan lösning skulle resa oöverstigliga institutionella problem. I det läget anvisade kommissionen två mindre långtgående lösningar. Kommissionens första förslag gick ut på att man skulle skjuta upp avgörandet om icke-kandidatländernas relationer till Gemenskapen till en tidpunkt efter det att anslutningsfördragen mellan Gemenskapen och medlemskandidaterna trätt i kraft. Under denna period skulle status quo bibehållas vad gällde tullfriheten för industriprodukter inom EFTA. Kommissionens andra förslag gick ut på att omedelbart finna en lösning av de problem som utvidgningen av EEC reser för de EFTA-länder som inte sökt medlemskap. Denna lösning innebar i korthet att EFTA-tullfriheten skulle bevaras och att tullar och kvantitativa restriktioner skulle avskaffas också i handeln mellan icke-kandidaterna och EEC:s övriga medlemsstater. EEC:s ministerråd beslöt vid sitt möte den 26—27 juli att lägga kommissionens andra alternativ, alltså förslaget om frihandel för industrivaror, till grund för sina fortsatta överväganden. I ett memorandum som överlämnades till EEC-länderna den 6 september sammanfattade den svenska regeringen sin syn på utformningen av en överenskommelse mellan Sverige och EEC. 21 I detta memorandum framhölls att vi på svensk sida ansåg att kommissionens förslag om frihandel för industrivaror var en god utgångspunkt för de kommande förhandlingarna. En överenskommelse borde enligt svensk uppfattning tillgodose följande grundläggande krav. 1. Den borde konstrueras så att samarbetet kommer att vila på en stabil och varaktig grund och gynnsamma förutsättningar skapas för regeringarnas och företagens planering. 2. Den borde täcka även andra betydelsefulla områden än tullar och handelsregleringar. 3. Den borde ges en utvecklingsbar karaktär så att samarbetet successivt kan vidgas och fördjupas. Vi framhöll att en tullfri marknad för industrivaror enligt vår mening fungerar bäst om alla länder som ingår i marknaden tillämpar samma tullar gentemot tredje land och att vi därför strävade efter att ingå ett avtal i överensstämmelse med GATT:s regler om tullunion. Vi framhöll vidare att en sådan tullunion enligt vår uppfattning borde kompletteras med samarbete på andra områden. Jordbruket nämndes särskilt och vi förklarade oss beredda att undersöka om handeln med jordbruksvaror skulle kunna underlättas på ett sätt som gagnar båda parternas intressen. Andra områden som uttryckligen nämndes var ekonomisk politik, industripolitik, teknisk forskningspolitik, energipolitik och atomfrågor. Vi framhöll samtidigt att regeringen var beredd att diskutera ett samarbete också på andra områden. Vi lämnade också konkreta förslag till en institutionell lösning, vilken enligt vår mening skulle tillgodose både Gemenskapens krav att bevara sin autonoma beslutanderätt och vårt önskemål att få information och samråd på de områden där vi åtagit oss bestämda förpliktelser. Innan vårt memorandum överlämnades till EEC-länderna förelades det utrikesnämnden. Om dokumentets sakliga innehåll förelåg inga meningsskiljaktigheter inom nämnden. I vårt memorandum sades ingenting om den juridiska grunden för avtalet. I det avseendet var vår inställning oförändrat den att det sakliga innehållet i avtalet var det viktigaste och att formfrågan fick bedömas i detta perspektiv. Vi ville alltså inte utesluta någon annan lösning än medlemskapet. Under hösten har EEC:s ministerråd med utgångspunkt i kommissionens förslag diskuterat riktlinjerna för förhandlingarna med bl.a. Sverige. Vid sitt möte den 29 november gav rådet EEC-kommissionen i uppdrag att inleda förhandlingar med icke-kandidaterna på grundval av de riktlinjer som rådet dragit upp för förhandlingarna. Ministerrådets diskussioner är dock ännu inte helt avslutade beträffande detta mandat. Det förhandlingsmandat som kommissionen nu fått har inte tillkännagivits officiellt. Den information som kommit till offentligheten har emellertid gett en ganska klar uppfattning om mandatets innehåll. Som tidigare framhållits har ministerrådet grundat sitt beslut på kommissionens förslag om frihandel för industrivaror. Ministerrådet har alltså föreslagit att tullar och andra direkta handelshinder för i princip alla industrivaror skall avskaffas i samma takt som gäller för de fyra kandidatländerna, Storbritannien, Irland, Danmark och Norge. En första tullsänkning med 20 procent avses äga rum den 1 april 1973 och tullarna skall i sin helhet vara avskaffade den 1 juli 1977. Detta innebär i princip att alla tullar på industrivaror kommer att avskaffas på mindre än fem år. Denna övergångstid är kort i jämförelse med de perioder som fastställdes när EFTA och EEC bildades. Dessa övergångsperioder var 10 respektive 12 år. Den handelspolitiska målsättning som de västeuropeiska länderna haft på sitt program de senaste 15—20 åren är alltså nu på väg att förverkligas. Det betyder att i slutet av år 1977 en tullfri marknad skall ha upprättats i Västeuropa omfattande nära 300 miljoner människor. För svensk industri och för den svenska ekonomin i dess helhet är detta ett väsentligt framsteg. Så långt är förslaget en framgång för alla som strävar efter ett intensifierat ekonomiskt och kommersiellt samarbete i Västeuropa. Det innebär dock inte att det tillfredsställer våra förhandlingsönskemål. Klart otillfredsställande är att man för särskild behandling vill skilja ut ett antal varor, av vilka en del är av stor betydelse för Sverige. För papper, papp och pappersprodukter föreslås sålunda en tolvårig övergångsperiod för tullavvecklingen. Detta skulle enligt förslaget innebära att tullar åter skulle upprättas inom EFTA, vilket vi betraktar som orimligt. Det strider också mot de principer som både EEC och EFTA-länderna uppställt för förhandlingarna. För ett antal andra varor, bland dem vissa typer av stål och specialmetaller, tänker man sig också någon form av säranordning. Härmed synes man i allmänhet mena förlängda övergångstider för tullavvecklingen. Rådet har emellertid inte närmare preciserat sin ståndpunkt när det gäller behandlingen av dessa varor. Vad gäller handeln med jordbruksprodukter tycks Gemenskapen överväga möjligheten av medgivanden från Sveriges sida avseende lättnader för importen från EEC. Sådana ensidiga åtaganden bör enligt vår mening inte komma i fråga. Vi är däremot villiga att tillsammans med Gemenskapen undersöka om handeln med jordbruksvaror kan främjas på ett sätt som gagnar båda parters intressen. När det gäller säranordningar för vissa industrivaror och när det gäller förslaget om ensidiga svenska eftergifter på jordbrukssidan innebär ministerrådets beslut en försämring jämfört med kommissionens förslag. I andra avseenden innebär rådets mandat en förbättring. För det första: Rådet har avvisat kommissionens första förslag — uppskovsalternativet — och inriktar sig på dess andra förslag syftande till frihandel på industriområdet. För det andra: Kommissionen avvisar utifrån sina utgångspunkter tanken på avtalsreglerad harmonisering. Rådet tycks för sin del inte utesluta att man i vissa fall skall kunna företa ”samordnade harmoniseringsåtgärder” i syfte att säkerställa den fria varumarknadens funktion. För det tredje: Vårt önskemål om att avtalet skall vara utvecklingsbart, dvs. att möjligheter skall ges till framtida fördjupning och utvidgning av samarbetet, berörs endast indirekt i kommissionens rapport på så sätt att kommissionen rekommenderar en översyn av avtalet vid övergångsperiodens slut. En sådan revisionsklausul skulle kunna innebära ett osäkerhetsmoment eftersom den inte utesluter att redan ingångna överenskommelser rivs upp. Rådets mandat innehåller inget förslag om revisionsklausul. Däremot föreslås att i avtalet uttryckligen skall anges att samarbetet skall kunna byggas ut om gemensamt intresse härför föreligger och att diskussioner i detta syfte skall inledas på begäran av endera parten. Sådana diskussioner kan föras i det gemensamma organet om parterna är ense härom. Här har endast de viktigaste skillnaderna mellan kommissionens rapport och ministerrådets beslut berörts. Reservation måste också göras för att våra informationer på en del punkter kan vara ofullständiga eller missvisande. Även med hänsyn till de förbättringar som mandatet undergått i vissa hänseenden står det klart att det inte svarar mot vår egen ambitionsnivå. Vi kommer i de förhandlingar vi nu går in i att kräva förbättringar i förhållande till det bud som vi har att vänta från EEC-sidan. För det första: Vi kommer att eftersträva ett GATT-enligt och ett effektivt fungerande avtal om total frihandel för industrivaror. Däri ligger att EFTA-tullfriheten skall bevaras. Det är särskilt angeläget att exempelvis ursprungsreglerna och konkurrensreglerna utformas på ett sådant sätt att handeln inte hämmas. Vi vill också undersöka om handeln med jordbruksvaror kan underlättas på ett sätt som gagnar båda parters intressen. För det andra: Vi skall sträva efter att ge avtalet den önskvärda stabiliteten. Det innebär inte att vi skall söka någon ändring av den föreslagna uppsägningstiden, ett år. Den är vanlig i internationella avtal — lika lång som i EFTA. Det innebär inte heller att vi skall motsätta oss skyddsklausuler i avtalet — sådana förekommer i alla internationella avtal av denna typ. Men det bör ligga i båda parters intresse att ge skyddsklausulerna en sådan utformning att de inte i onödan begränsar eller stör frihandeln. För det tredje: Vi vill skapa gynnsamma förutsättningar för en framtida utbyggnad av samarbetet. Det framstår redan nu som sannolikt att vi inte i denna omgång kan nå alla de förhandlingsmål som vi redovisat i vårt memorandum den 6 september. Meningen är ju att överenskommelserna med icke-kandidaterna skall träda i kraft samtidigt som medlemskapsfördragen och det är knappast möjligt att man under den tidspress som nu råder kan finna lösningar på alla problem. Dessutom konfronteras EEC med andra viktiga frågor som påkallar dess omedelbara uppmärksamhet. Mot den bakgrunden är det särskilt angeläget att avtalets utvecklingsklausul får en sådan utformning att tillfälle ges till fortsatta förhandlingar om vidgat och fördjupat samarbete. Vi vill alltså se den överenskommelse vi nu kan nå fram till som ett första steg mot ett närmare samarbete med EEC. Vi kommer alltså under förhandlingarna att eftersträva ett stabilt och effektivt frihandelsavtal för industrivaror utan undantag. Liksom hittills kommer vi att hålla nära kontakt med de andra EFTA-änderna. Vi kommer att fortsätta våra diskussioner med de nordiska länderna om hur det nordiska samarbetet bäst skall kunna bevaras och utvecklas efter utvidgningen av EEC. Vi kommer att rådgöra med de andra icke-kandidaterna, som förhandlar parallellt med oss om frågor av gemensamt intresse. Utvidgningen av EEC är snart en realitet. Medlemskapsförhandlingarna kommer inom kort att avslutas. Våra egna förhandlingar är omedelbart förestående. Inga ansträngningar skall sparas för att uppnå ett förhandlingsresultat som ger Sverige möjlighet att på ett konstruktivt sätt delta i det europeiska ekonomiska samarbetet.

Herr talman! Det är nu tio år sedan Sverige första gången vände sig till EEC med en ansökan om att få ta del i en vidgad Europamarknad. Sveriges utrikeshandel med de länder som inom 13 månader kan komma att tillhöra denna vidgade Europamarknad omfattar drygt två tredjedelar av hela den svenska handeln med omvärlden. Det vi bedömde som viktigt för tio år sedan måste vi i dag bedöma som ännu viktigare. Detta vidgade ekonomiska utbyte i Europa och mellan Europa och andra delar av världen är en förutsättning inte bara för att höja levnadsstandarden och förbättra miljön utan också för att öka tryggheten och närma de europeiska folken till varandra. Den gången för tio år sedan ansökte Sverige om associering med EEC enligt Romstadgans artikel 238. Ansökan skrevs under av den dåvarande utrikesministern Östen Undén. Självfallet pekade han på att vid en svensk anknytning till EEC förutsattes de undantag som vår neutralitet kräver. Sådana undantagsregler är givetvis nödvändiga oavsett om Sveriges anknytning till EEC sker enligt artikel 237 om medlemskap eller artikel 238 om associering. Det klargjorde statsminister Palme också i ett uttalande i den franska tidningen Le Monde den 16 april i fjol: ”Man ställer oss frågan om vi vill ha förhandlingar enligt artikel 237 eller 238. Det är omöjligt för oss att säga om vi vill medlemskap eller associering, innan vi har fått preciserat vad EEC avser med ”finalités politiques'.” Detta var 1970. Regeringen skapade sedan ett politiskt faktum genom att den 18 mars i år förklara att medlemskap var uteslutet. Då borde associeringen vara det alternativ som främst står kvar. I stället valde regeringen en uppläggning som innebar att man gick ifrån den linje som skisserades i ansökan av 1961—1962 och satsade på ett särskilt avtal vid sidan av artikel 238. Vi hade från oppositionen ingen fullständig möjlighet att bedöma utsikterna till framgång på denna linje, eftersom regeringen ensam har skött överläggningarna. Därför har jag i flera uttalanden upprepat att det blir energin i regeringens handlande och resultatet av förhandlingarna som får avgöra vår bedömning av den förda EEC-politiken. ”Sanningens minut”, som herr Palme har talat om, kommer nu allt närmare. Vi strävade så länge det var möjligt från folkpartiet att påverka regeringen till att söka uppnå en lösning som för svenskt näringsliv och för de många anställda i svenska industrier och andra företag redan nu skulle lägga grunden för en tryggad framtid och goda utvecklingsmöjligheter under 1970-talet. Jag måste erkänna, herr talman, att vår framgång har varit ringa. Vi har träffat regeringens representanter ganska många gånger under det senaste året i dessa frågor i utrikesnämnden och annorstädes, men aldrig för verkligt samråd. kegeringen har däremot, utan utrymme för samråd i ordets egentliga mening, flera gånger begärt godkännande för sina ställningstaganden — ibland med det korta varsel som bestått i att vi fått en muntlig föredragning och sedan avkrävts besked. En gång användes den kostliga formen: Ni har ju nu samma informationer som vi; då bör ni ju kunna lämna besked om ni godkänner uppläggningen! Att regeringen vid det tillfället i veckor hade haft tillgång till expertmaterial, föredragningar och annat hemligt eller förtroligt material, medan vi just hade fått höra en summarisk redogörelse för samma material, låtsades man inte om. Jag måste också direkt klandra regeringen när det gäller sättet att informera utrikesnämndens ledamöter. Undanhållandet av kommerskollegii stora rapport fram till utrikesnämndens sammanträde den 23 juli var ett gravt misstag av regeringen. Inför dagens debatt har på nytt två viktiga dokument om ministerrådets ställningstaganden för ett par veckor sedan — alltså inte det som skedde i måndags — undanhållits oss. Trots att vi på utrikesdepartementet uttryckligen har begärt att det skulle utlämnas till oss har det vägrats med hänvisning till att dokumenten skulle vara konfidentiella. Det är ett ganska häpnadsväckande besked. Utrikesnämndens ledamöter får ju regelmässigt rapporter, både förtroliga och hemligstämplade, om vad som händer i Latinamerika, i Asien och i Afrika men praktiskt taget ingenting av det som berör Europamarknaden. Det vi har fått har vi fått tjata oss till. Jag har förgäves sökt finna en rimlig förklaring till denna avoghet — eller man kanske skall kalla det nonchalans. Minoritetsregeringens sätt att här behandla oppositionspartiernas företrädare i utrikesnämnden — jag har i förrgår förvissat mig om att herr Fälldin återigen var i samma situation som jag själv — kan bara betecknas som ett misslyckat spel i en av de största politiska frågor som riksdagen har att ta ställning till vid 1970-talets början. Vi kan nu bara notera att detta bemötande blev svaret på vår strävan att nå största möjliga demokratiska samling kring Sveriges hållning till Europamarknadens utvidgning. Redan i slutet av år 1970 befarade jag att den typ av samråd mellan de fyra stora partierna som regeringen då ställde i utsikt inte skulle bli så särdeles meningsfullt. Ute i Europa var regeringen visserligen angelägen att kunna åberopa stöd i EEC-frågan från de tre icke-socialistiska partierna. Det skedde uttryckligen av handelsminister Feldt i Norddeutscher Rundfunks sändning den 14 februari i år. För att få garantier för ett meningsfullare tankeutbyte begärde jag i november i fjol att våra överläggningar skulle ske inom ramen för en i gängse ordning tillsatt parlamentarisk kommitté. Det önskemålet avvisades liksom när det första gången framställdes från vårt håll 1967. Den 18 mars begärde jag att regeringen skulle inleda överläggningar med arbetsmarknadens parter, näringslivets organisationer och partierna tillsammans för att åstadkomma en bred samsyn om formen för och innehållet i Sveriges fortsatta förhandlingsuppläggning. Även denna vädjan nonchalerades — det enda som hände var en fortsatt separat orientering för organisationerna och partierna. Vi har därför varit hänvisade till att föra fram våra synpunkter i Nr 137 utrikesnämnden, vid informella överläggningar mellan de fyra partierna Torsdagen den och i den offentliga debatten. 2 december 1971 När vi på försommaren mera informellt och från slutet av sommaren — — — offentligt rekommenderade regeringen att begära förhandlingar om ÅA”& förhandlingar je associering enligt artikel 238 avvisades också detta förslag. Man hänvisade na mellan Sverige till negativa reaktioner som chefsförhandlaren, kabinettssekreterare och EEC Åström, fått i vissa europeiska huvudstäder, där man menade att EEC nu inte hade tid att ägna sig åt en särbehandling av Sverige. Att våra kontakter med företrädare för liberala partier på regeringsnivå i stater som berördes av EEC-utvidgningen talade ett annat språk fördes åt sidan som ointressant. Regeringen angav sin egen linje. I regeringsförklaringen den 31 mars sägs: ”Formen för samarbetet mellan Sverige och Gemenskaperna får bli ett särskilt avtal —— —” Det låter som ett dekret. Jag vill nu fråga statsministern: Är regeringen omedveten om att den förmätna, stundom högdragna attityd som Sverige valt har framkallat negativa reaktioner i de berörda EEC-länderna? När regeringen den 18 mars förkunnade ”Härom skall förhandlas” avsåg det ju just sådana viktiga tillägg till tullfrihetsfrågorna som är nödvändiga för att nå en integration med den vidgade Europamarknaden och därmed möjlighet för svenskt näringsliv att planera sin egen framtid, få underlag för nya investeringar här hemma och därmed skapa nya sysselsättningstillfällen för tusentals svenska löntagare. Inser inte regeringen att en generös och positiv uppskattning av EEC, kopplad med en önskan om en anknytning på högre nivå än handelsavtalets, skulle ha ställt oss i en bättre ställning i dag än den man kommer i, när man proklamerar ”Härom skall förhandlas” eller ensidigt dekreterar ”Formen för samarbetet får bli ett särskilt avtal”. Så liten som skillnaden tycks vara mellan kommissionens utkast från i somras och ministerrådets mandat från i måndags, så långt det nu är känt, kunde man egentligen låta handelsminister Feldt med formuleringar av den 20 juli själv föra debatten i dag med statsministern eller — om han kommer hit — med sig själv.

Vad dagens debatt måste handla om är alltså de konsekvenser, som EEC ss förhandlingserbjudande lär komma att få för svenskt näringsliv och sysselsättningstryggheten här i landet, om inga underverk sker i vinter eller i vår. Det avtal, som EEC nu synes erbjuda Sverige, är betydligt mindre omfattande och mindre stabilt än den konvention som hittills reglerat vår aj handel med EFTA-länderna. Tullfriheten för handeln med industrivaror är givetvis värdefull, men det måste observeras att den gäller endast i princip. Betydande undantag kommer att finnas. Nya möjligheter som det gäller att ta väl till vara öppnas för tullfri svensk handel med utlandet, det är riktigt, men det kommer inte att bli någon dans på rosor när den handeln skall ske. Konkurrensen på hemmamarknaden kommer att skärpas genom att EEC-varorna får fritt tillträde. Detta kommer att leda till ett ökat tryck på strukturrationaliseringen, särskilt i sådana branscher som TEKO-industrin och läderindustrin. Konkurrensen kan komma att öka även på våra gamla EFTA-marknader, särskilt England, genom att EEC-länderna får tullfritt tillträde dit. Vi förlorar ju de preferenser vi hittills haft i EFTA. Detta kan bli kännbart exempelvis för textil-, trär och möbelbranscherna. Den tullfrihet som nu erbjuds oss blir sannolikt varken total eller stabil. EEC har velat undvika att länder, som inte vill delta i gemenskapen som likaberättigade partners, får möjligheter att påverka eller störa gemenskapens egen utveckling. Därför har man funnit det bäst att inte låta avtalet förändra något väsentligt vid sidan om själva tullavvecklingen. Tvärtom förbehåller sig EEC rätten att återinföra tullarna eller vidta andra skyddsåtgärder, exempelvis importregleringar, om konkurrensen skulle förorsaka svårigheter för en viss bransch eller en viss region. Enligt EEC:s nuvarande förslag skulle denna s.k. skyddsklausul kunna utlösas mycket snabbt. Beslut skall fattas av kommissionen antingen på dess eget initiativ eller på förslag av något medlemsland. Beslutet fattas således inte i ministerrådet, där Sverige kanske hade kunnat räkna med stöd på allmänpolitiska grunder, åtminstone från Danmark och Norge. Skyddsåtgärderna behöver inte heller omfatta hela gemenskapen på en gång utan kan avse enstaka medlemsländer. I brådskande fall kan medlemsländerna på egen hand införa importregleringar men måste i efterhand anmäla detta till kommissionen, som inom fyra dagar skall bestämma om regleringarna får bibehållas eller skall ändras. Man behöver inte ens bevisa, att de ekonomiska svårigheterna har sin grund i konkurrensen från Sverige. EEC-kommissionen kan slå till mot ett annat varuområde än det där den påstådda förseelsen skulle ha skett. Självfallet skall skyddsklausulen vara ömsesidig, och även Sverige skall ha rätt att återinföra tullarna till skydd för sitt näringsliv och sin ekonomi. Men under vilka omständigheter kommer verkligen Sverige att kunna vidtaga sådana skyddsåtgärder gentemot det mäktiga EEC? Inte får man ta så lättsinnigt på det här problemet med skyddsklausulerna som statsministern gör i sitt svar till mig. En skyddsklausul innebär att ingen svensk exportör kan känna sig alldeles säker på att tullfriheten blir bestående. Särskilt de exportörer som blir så framgångsrika att de hotar att slå ut några av sina konkurrenter inom EEC måste räkna med att plötsligt drabbas av nya tullar eller importregleringar. Det blir svårt att planera för framtiden och att starta stora och dyrbara kampanjer för att vidga sina marknader. Vissa svenska exportnäringar finner sig kanske tvungna att frivilligt begränsa sina exportansträngningar för att undvika motåtgärder från EEC-konkurrenternas sida. Frågan är också, om kunderna i EEC kommer att lita på kontinuerliga och oavbrutna leveranser från Sverige. Det kan bli nödvändigt för svenska företag som det har varit för en del andra företag, t.ex. brittiska när det gällt Sverige, att lägga upp stora och dyrbara buffertlager i EEC för att övertyga kunderna om att leveransen kan fortsätta även om tillfälliga restriktioner skulle införas. Osäkerheten för den enskilde företagaren framstår därför i dag som betydande. Det är svårare än någonsin att planera på fem å sju års sikt eller kanske längre och avgöra om man vågar genomföra stora och djärva satsningar. Och det är nu det fordras stora och djärva satsningar för att ta till vara de möjligheter som den utvidgade gemensamma marknaden skulle erbjuda oss. De skall göras av företag som utöver det här trycket från utlandet är utsatta för en oavbruten beskjutning från vissa socialdemokratiska kretsar och tidningar här hemma. Som vi alla vet har olika EEC-länder begärt att vissa undantag från tullfriheten eller särregleringar skall genomföras redan från början. Listan har vid det här laget blivit ganska lång. Eftersom EEC-länderna inte är fullt eniga sinsemellan har ministerrådet beslutat hänskjuta frågan om dessa särregleringar till förhandlingarna med Sverige och de övriga s.k. rest-EFTA-länderna. Det viktigaste kravet på sådana undantagsåtgärder är givetvis det som gäller papper och massa. Under det att tullavvecklingen för huvuddelen av industriprodukterna skall vara genomförd den 1 juli 1977 kräver EEC att tullfriheten för papper skall genomföras först under loppet av tolv år. Den blir alltså inte fullt genomförd förrän den 1 januari 1985. Dessutom kräver man att England, Danmark och Norge under övergångstiden gradvis skall återinföra ett tullskydd gentemot Sverige, som fram till 1978 skulle höjas upp till 5 procent. Denna tull skulle därefter avvecklas i samma takt som övriga EEC-länders tullar. Leveransen av papper och massa skall också kunna begränsas kvantitativt, om inte prisrelationerna dem emellan är tillfredsställande från EEC-ländernas synpunkter. Naturligtvis är det olyckligt att tullmurar återuppstår mellan Sverige och England och direkt oacceptabelt att det sker i Norden, mellan vårt land och Danmark och Norge. Det är också lätt att inse att det förslaget kommer att leda till stora svårigheter för svensk pappersindustri. Avsättningen kommer att försvåras, och resultatet kommer att bli en krympande marknad och försämrade konkurrensmöjligheter på både kort och lång sikt för den svenska pappersoch massaindustrin, som ändå svarar för 21 procent av Sveriges export till det utvidgade EEC. Jag vill påpeka att när ett av de större företagen häromdagen presenterade en utbyggnadsplan så gjordes uttryckliga reservationer för dessa svårigheter som skulle kunna komma att drabba det. Men listan på undantag upptar också krav på regleringar för en lång rad andra produkter. De viktigaste är det berömda svenska specialstålet — om vilket det alltid har sagts att det biter så starkt — rostfria rör och kullagerrör. Här måste regeringen ta krafttag under förhandlingarna med EEC för att få bort dessa undantag. Jag är glad att statsministern i slutmeningarna antydde att man verkligen tänkte göra det. Vi vet, herr talman, att tullfriheten i princip inte skall omfatta jordbruksvaror. Vad beträffar förädlade livsmedelsprodukter, som i EEC skyddas med en kombination av tullar och rörliga importavgifter, är EEC berett att förhandla bara om en avveckling av den fasta tullen för ett litet antal varor och bara i utbyte mot svenska eftergifter. Av vår sammanlagda livsmedelsexport till det utvidgade EEC om ca 600 miljoner skulle av allt att döma den överväldigande delen gå förlorad — ja, det finns de som har beräknat att bara 35 miljoner skulle återstå. Jag hoppas att regeringen inte heller försummar att bevaka våra intressen på fiskets område. Där löper Sverige risk att komma i kläm, eftersom frihandelserbjudandet inte omfattar fiskeprodukter. Svenskt fiske har ju hittills åtnjutit tullättnader inom EFTA. Kan regeringen garantera att vi får behålla dem? Kan regeringen garantera att vi får behålla våra landningsrätter i Danmark, som betyder så mycket för Västkustfisket, ja, är av avgörande betydelse? Har regeringen uppmärksammat de problem i fråga om fiskerätten i Skagerack och Öresund som kan komma att aktualiseras av EEC:s fiskepolitik? En annan osäkerhetsfaktor, herr talman, är ursprungsreglerna. De ursprungsregler för varor som EEC vill ha är betydligt mera restriktiva och krångliga än de EFTA-regler som man nog i Sverige tycker trots allt har fungerat ganska bra. EEC använder där inte det s.k. procentkriteriet, som betyder att 50 procent av varans värde skall ha tillkommit genom bearbetning inom frihandelsområdet. Det är det som använts av EFTA-företagen för nästan 90 procent av deras ursprungsbevis. EEC föredrar s.k. fixa föreskrifter om det slags bearbetning som skall ha skett av varan i fråga. EEC tillåter inte heller sammanläggning — den s.k. kumuleringen — av bearbetning i olika frihandelsländer. Det innebär att om Sverige köper halvfabrikat och komponenter som har tillverkats t.ex. i Finland, så skulle den bearbetning som skett i ett sådant land inte få räknas samman med den bearbetning som ägt rum i Sverige. Det kan dock bl.a. innebära ett betydande avbräck för det nordiska produktionssamarbetet, som annars har ökat på ett glädjande sätt på senare år. Till det kommer att EEC-systemet kräver en ganska sträng kontroll från tullmyndigheternas sida och en rätt omfattande pappersexercis, som nog kommer att förorsaka svenska exportörer både merarbete och tidsförluster. Nu lär Danmark och Norge och även ett par EEC-länder ha upptäckt att systemet kommer att skada deras export till rest-EFTA-länderna. Därför borde det här vara ett område där man under förhandlingarna med en energisk satsning kunde utverka uppmjukningar. Vad kommer då det samlade resultatet att bli av det avtal som nu skymtar? På kort sikt naturligtvis ett uppsving för exporten, om inte konjunkturen råkar gå så hårt i annan riktning att den förhindrar det. Men för vissa exportbranscher blir det nog som för Damokles. De här undantagsklausulerna kommer att hänga som ett svärd över deras huvuden, och det kommer i början att hålla tillbaka deras möjligheter att expandera. På lång sikt kan inte osäkerheten och utestängningen från viktiga delar av EEC-samarbetet undgå att göra sin verkan. Företagen vet inte om tullfriheten blir varaktig. Man vet inte om harmoniseringen av lagstiftning inom EEC för att undanröja tekniska handelshinder får en diskriminerande effekt mot Sverige. Svenska företag får kanske inte delta i statlig upphandling inom EEC. Man får svårt att köpa utomeuropeiska licenser, Nr 137 för sådana bolag lär inte våga satsa på licenstillverkning i Sverige för Torsdagen den försäljning i det övriga Europa. 2 december 1971 Varje gång en företagare står inför ett nytt investeringsbesllut måste — — — han därför fråga sig: Kan jag producera i Sverige för försäljning i Europa Ang. förhandlingareller försämras mina konkurrensmöjligheter för mycket om min fabrik 4 mellan Sverige ligger kvar i Sverige? Hur allvarliga sådana handikapp verkligen är, är inte och EEC möjligt att helt avgöra i dag. Men det viktiga är att företagaren ställs inför en sådan ovisshet i den stund han skall fatta sitt beslut. I många fall lär resultatet bli att företagaren inte vågar bygga ut i Sverige. Detta drabbar särskilt vissa stora företag; en hel del av dem ligger i stödområdet. Det kan leda till stagnation i skogsindustrin, i stålverken, i åtskilliga verkstadsföretag och i vad gäller södra Sverige särskilt livsmedelsföretagen i Skåne. En dålig uppgörelse drabbar också hårt mindre och medelstora företag, både dem som är underleverantörer och dem som är stora nog för att exportera direkt. Genom frihandeln inom EFTA har också deras export utvecklats så att man i dag räknar med att kanske 20 procent av deras produktion går på export. Många mindre företag, som inriktat sig på de övriga nordiska länderna, har redan fått allvarliga svårigheter på grund av den danska importavgiften. Kvarstående tullar och andra handelshinder i förhållande till EEC kommer att ytterligare hämma deras utveckling. Osäkerheten på exportmarknaden leder ironiskt nog till att det blir de mest expansiva småföretagen, de som helhjärtat satsar på export, som nu löper den största risken. Vi vet också att våra, säg 30 största företag med framgång kan flytta sina nyetableringar utomlands, men deras underleverantörer här hemma — oftast mindre företag — kan inte följa med. När sådana företag — de stora — väljer att flytta väsentliga delar av sin produktion utomlands löper vi risken att de söker sig nya kontakter för underleveranser och för produktion av olika komponenter. Men det här är tyvärr inte de enda faror som skymtar. Även den del av hantverk och småindustri som inriktat sig på hemmakonsumtion är i hög grad beroende av den allmänna expansionen inom näringslivet. En avmattning av den ekonomiska aktiviteten i svenskt näringsliv skulle därför få allvarliga följder också för sysselsättningen inom hemmanäringarna. Man kan med skäl fråga sig vilken effekt Sveriges egna deklarationer och förhandlingsansträngningar haft. Så sent som i det dokument regeringen överlämnade till EEC den 6 september uttalade regeringen att tre krav borde uppfyllas i avtalet för att de fulla ömsesidiga fördelarna av en tullfri marknad skulle kunna förverkligas. Herr Palme återger i sitt svar i dag dessa tre punkter, och i mitt tack till honom för svaret kan jag lägga ett erkännande: att statsministern här är något uppriktigare än i tidigare EEC-uttalanden. Det framgår nu att inte heller herr Palme är nöjd med det svar som vi har fått på dessa punkter. Men säger statsministern ut hela sanningen? Att EEC:s erbjudande inte ger en stabil och varaktig grund har jag redan utförligt beskrivit. Jag förmodar att statsministern kommer att avfärda 31 mig som en olyckskorp, men jag har funnit det alldeles nödvändigt att göra denna genomgång. Att förhandlingsmandatet från EEC inte täcker några andra betydelsefulla områden än tullarna tycks ju vara klart. Det blir alltså inte fråga om ett deltagande i den viktiga europeiska integrationen — det samarbete som betyder mest för de mest utvecklingsdugliga företagen. Och tyvärr, statsministern, tror jag inte heller att utvecklingsklausulen i EEC:s förslag som den nu är formulerad kommer att bli oss till stor glädje. Kanske kan den ge några marginella förändringar, men i det läget där vi befinner oss måste verkligen regeringen sätta in all sin kraft att göra klart för EEC att vårt slutmål är just den integration som Sverige har begärt ända från 1961 och till i år, 1971. Genom den skrivning som nu är aktuell kommer inte några av de grundläggande faktorer som i dag dikterat EEC-staternas ställningstagande att förändras. Vi kan inte den här vägen införa en tullunion. Att vårt avtal bara är ett handelsavtal förändras inte genom det här. På den punkten kan man ju säga att statsministern i dag har lämnat ett ordentligt medgivande. Det blev inte den tullunion mellan Sverige och EEC som regeringen hade till huvudmål. Dimridån har skingrats. Sveriges fortsatta ansträngningar i denna omgång får sättas in på den lägre nivå som regeringen hamnat på. Herr talman! Jag har utförligt beskrivit de risker som Sverige löper om det slutliga förhandlingsresultatet i Bryssel blir lika med det förhandlingsmandat som ministerrådet nu i veckan gett kommissionen. Det betyder inte att jag utgår från att regeringen skall sköta de formella förhandlingar som nu följer så illa att alla dessa risker blir verklighet. Men tyvärr vet vi att sedan förhandlingsmandatet är fastlagt är möjligheterna till betydande förbättringar för Sverige relativt små, och det är på grund härav som vi har varit angelägna om att man skulle välja den rätta tidpunkten för att markera att man ville komma med i EEC på en högre nivå — på associeringens grund. Mycket talar därför tyvärr för att slutresultatet av förhandlingarna 1971—1972 blir sämre än vad vi begärde 1961—1962. En anledning är att regeringen Palme gått ifrån Östen Undéns uppläggning med associering på Romtraktatens grund med de självklara undantag som neutralitetspolitiken kräver. Vi varnade för den här nya uppläggningen. Vi fick till svar att det fanns utrymme för en tullunionslösning och att det inte var för sent att begära att den skulle inrymmas i en associering enligt artikel 238. Men när vi direkt begärde att man skulle fullfölja förhandlingar enligt den Undénska linjen möttes vi bara med nya undanflykter. Trots detta önskar jag alltjämt uppriktigt regeringen och dess förhandlare framgång i vad som kan återstå att vinna. De som är anhängare av en katastrofteori — dvs. att det skulle vara bättre att nu säga nej även till de begränsade resultat som ministerrådets mandat synes göra möjliga — får inget stöd av folkpartiet. Det vi i vårt parti kan göra för att hos våra meningsfränder i de berörda länderna söka öka förståelsen för Sveriges berättigade intressen, det kommer vi liksom hittills att göra. Sveriges deltagande i det stora europeiska skeendet, Europas väg mot trygghet och fred, är någonting alldeles för stort och betydelsefullt för att man skulle ha rätt att surmulet sätta sig vid sidan av vägen och bara titta på vad de andra nationerna gör.

Herr talman! Under denna förhandlingsomgång med EEC har den svenska regeringen övat sig inte i att flytta fram sina positioner utan i att själv flytta dem tillbaka och i att uppträda så att andra flyttat dem tillbaka. Statsministern vill nu göra gällande att europeiska uttalanden om politiskt och militärt samarbete utgör en bekräftelse på att regeringen handlat och förhandlat rätt. Men det är en svagt underbyggd bedömning. Statsministern vet inte om det hade varit möjligt för oss att få fullvärdiga neutralitetsförbehåll inom ramen för medlemskap. Sverige har aldrig undersökt den möjligheten. Vi har inte undersökt den möjligheten trots att det t.o.m. var regeringens egen ursprungliga uppfattning att vi borde göra det. I TV häromdagen gjorde statsministern gällande att det i svensk politik inte har funnits några alternativ till regeringens linje. Det är ett så häpnadsväckande och ett så grundligt missvisande påstående att det fordras en smula historieskrivning. Från moderat sida drev vi förra hösten i pressen och i riksdagen med eftertryck den linjen att regeringen då i november borde inge en ansökan om medlemskap med neutralitetsförbehåll. För att styrka det vill jag citera ur mitt anförande i riksdagen den 28 oktober 1970: ”Den 10 november skall Sverige redogöra för vart vi syftar med vår ansökan om förhandlingar med EEC. Denna presentation kommer att avgöra i vilken ordning vi får förhandla med EEC. Endera får vi, om vår ansökan är tillräckligt klar och positiv i tonen, förhandla med sexstaternas ministrar, eller också hänvisas vi till utredande konsultationer på tjänstemannaplanet inom EEC-kommissionen. Det är min förhoppning att regeringen kommer att presentera vår ansökan i sådana ordalag att vi kan uppnå förhandlingar med ministrarna snarare än med kommissionen. Det finns tre huvudanledningar till denna min önskan. För det första har Danmark och Norge redan inlett förhandlingar enligt denna ordning, och den parallellitet vi eftersträvar med danska och norska förhandlingar kräver att vi får samma diskussionspartner. Får vi inte det, har en allvarlig spricka i det nordiska samarbetet uppstått redan på detta tidiga stadium. För det andra får vi bättre utrymme för meningsfyllda utrikespolitiska förhandlingar om vad svensk neutralitet är värd i det europeiska samarbetet, om vi från början får diskutera med en partner som har det politiska underlaget för sådana bedömningar. För det tredje är det troligt att vi får ett gynnsammare utgångsläge för att förhandla om alternativa arrangemang om det skulle visa sig att en mera ambitiös uppläggning av neutralitetsskäl inte är möjlig för oss. Den sistnämnda synpunkten finner jag mycket betydelsefull. Det är inget tvivel om att de förhandlingar som förestår är invecklade. Om de bryter samman, är det angeläget för oss att det sker i en anda av ömsesidig förståelse.

I mars i år övergav regeringen tanken på medlemskap utan att ha undersökt den. Vi kritiserade detta och menade att man borde ha fullföljt den ursprungliga uppläggningen. För att styrka det vill jag citera ur ett TT-meddelande som herr Bohman gjorde den 15 mars i år: ”Vi vet ännu inte i vilka hänseenden EEC-staterna är beredda att tillmötesgå svenska anspråk. Först då Ministerrådet tagit ställning till Kommissionens ännu inte utarbetade rapport, har vi ett fast underlag för vår egen bedömning. Självfallet skulle Ministerrådets ställningstagande påverkas negativt, om Sverige, innan diskussionerna avslutats, nu gjorde ett uttalande, som ändrade Sveriges förhandlingsinriktning.

Vi beklagar att regeringen ändrat uppfattning innan verkliga förhandlingar ens har påbörjats. Den nervositet och ryckighet som efter valet utmärkt regeringens handlande kommer att försvåra en förmånlig uppgörelse med Europamarknaden och skapar risker för vår sysselsättning och ekonomi.” Detta uttalande uppföljdes nästa dag med följande: ”Regeringens nej till medlemskap är förhastat och olyckligt. Inom EEC torde man inte sväva i okunnighet om att den nya ståndpunkt, som Sverige tagit, har sin rot i regeringens svårigheter på det inrikespolitiska planet. Detta kan försvåra våra möjligheter att få en uppgörelse som tryggar välståndsutvecklingen och sysselsättningen i vårt land.” När det sedan, herr statsminister, blev alltmera klart att regeringens politik förde oss in i en återvändsgränd, krävde vi från moderat sida redan i maj att Sverige borde precisera sin ansökan att gälla associering. Den 24 maj gjorde herr Bohman följande uttalande: ”Moderata Samlingspartiet har icke uppgivit tanken på svenskt medlemskap i Europagemenskapen. Efter den socialdemokratiska regeringens helomvändning måste den nu söka övertyga Europakommissionen och ministerrådet om att Sverige eftersträver så nära, omfattande och varaktiga förbindelser med gemenskapen som möjligt och om vår vilja att bära vår del av ansvaret för utvecklingen. Jag har tidigare ansett associering enligt art. 238 i Romfördraget vara underlägsen medlemskap som anslutningsform. Den begränsade ”öppna” ansökan som nu föreligger kan emellertid tänkas försvåra den formella handläggningen i Bryssel. Regeringen bör därför överväga om inte en direkt hänvisning till associeringsformen kan vara ägnad att underlätta de svensk-europeiska förhandlingarna.” Nr 137 Uttalanden i den riktningen, herr talman, har gjorts under hela vårens Torsdagen den och sommarens lopp. 2 december 1971 Det har alltså hela tiden angivits från vår sida ett klart alternativ till, — — — den regeringspolitik som nu kommit nära haveri. Detta alternativ till har A”8. förhandlingarinte varit mera svårbegripligt än att statsministern skulle kunna dra sig "4 mellan Sverige det till minnes. Ni kan tycka hur illa om alternativet som helst, och ni har och EEC självfallet full frihet att kritisera det hur långt Ni vill, men att förneka dess existens är billig politik i ett trängt läge. Att regeringens handlande gradvis förstör möjligheterna att förverkliga alternavitet är en helt annan och beklaglig sak. Herr talman! Alla i svensk politik är överens om att vi skall följa en alliansfri linje som befrämjar våra möjligheter att neutrala stå utanför ett eventuellt krig. Men vi har också andra mål. Vad som är osäkert och som utvecklingen visat vara alltmera tveksamt är om Ni på bästa möjliga sätt i Er EEC-politik lyckats förena olika strävanden. Vad frågan framför allt gäller nu är i vad mån Ni hotar utvecklingen och sysselsättningen genom att inte ha lyckats skapa omfattande, nära och varaktiga förbindelser med EEC. Det är något motsägelsefullt i Er beskrivning av förhandlingsgången. Det har under en lång, lång tid gjorts olika uttalanden om politiska strävanden i EEC-sammanhang. Det kan inte ha varit obekant för Er den 10 november förra året då Ni inlämnade en mera långtgående ansökan. Att sådana strävanden har markerats även sedan dess är inte märkligt. Något annat hade varit ytterst förvånande. Det är också precis av den anledningen som vi inte har kunnat reservationslöst begära medlemskap utan redan från början framfört våra synpunkter på neutralitetspolitiska särbestämmelser. Ändå drog Ni utan förhandling tillbaka tanken på ett medlemskap den 18 mars. Det som bäst visar det dubbla i den svenska förhandlingen är att regeringen helt oombedd övergav sin förhandlingslinje, och det trots att inga länder i Europa svävade i någon som helst okunnighet vid den tidpunkten om våra speciella hänsyn och ändå inte gjorde några framställningar om att vi skulle ändra vår uppläggning. Ni kan ju inte heller vara omedvetna om att Romtraktaten fordrar enhälliga beslut för utvidgningar av samarbetet. Några överraskningar skulle alltså inte behöva komma den vägen. Inte heller behöver man löpa risken att faktiskt bit för bit dras in i vad man inte vill.

Det är ett intressant uttalande. I den mån det var någon som inte förstod att det är utrikesministern som skrivit denna betydelsefulla fras utan som trodde att det var jag som stod här och formulerade den vill jag upprepa: ” —— — föreställningen att det ömsesidiga ekonomiska beroendet måste leda till en utrikesoch försvarspolitisk gemenskap motsäges av de verkliga förhållandena som särskilt den 35 franska erfarenheten visar.” Herr talman! Om jag inte hörde fel påpekade herr Palme själv i TV häromkvällen att samarbetet i Norden gått längre än i EEC. Och ändå uppfattar vi det inte så i Norden att det är omöjligt att hålla på med detta nordiska samarbete utan att strax hamna i något militärt eller förpliktande politiskt samröre. När herr Palme nu säger att utvecklingen bekräftar riktigheten i regeringens bedömning uppfattar jag det som felaktigt. Utvecklingen bekräftar snarare oriktigheten. Vad vi för närvarande vet är två saker: Vi vet att vi får ett magert EEC-avtal, och vi vet att vi inte har undersökt alla möjligheter att utan att göra avkall på vår neutralitet få ett bättre avtal. Jag kan inte förstå annat än att utvecklingen bekräftar oriktigheten i regeringens uppläggning. Jag kan inte förstå hur den skulle kunna bekräfta riktigheten däri. Herr Palmes deklaration i dag avslutas med följande försäkran: ”Inga ansträngningar skall sparas för att uppnå ett förhandlingsresultat som ger Sverige möjlighet att på ett konstruktivt sätt delta i det europeiska ekonomiska samarbetet.” Det uttalandet låter förträffligt. Men det låter konstigt också — med tanke på att det görs vid en tidpunkt då vi förstört våra möjligheter att bedriva verkliga förhandlingar och då vi befinner oss i ett läge när EEC och knappast Sverige avgör hur det kommande avtalet skall se ut. Detta att Sverige för närvarande har så föga inflytande över hur avtalet med EEC skall se ut är någonting som vi alla med stort beklagande har att konstatera och observera. Vi skall också slå fast att det är regeringens handlande som försatt oss i det läget. Regeringen kan låtsas som om den förhandlar och formellt bedriver den en förhandling, men reellt bedrivs ingen förhandling för närvarande. Vi befinner oss genom regeringens handlande i vad man kan kalla för ett tvångsläge. Vi har inte ekonomisk möjlighet att säga nej till det principiella frihandelserbjudandet, och vi kommer att få finna oss i vad de olika EEC-länderna sinsemellan kommer fram till som en lämplig kompromiss i de olika viktiga frågor som återstår att avgöra. Låt oss inte tappa det ur siktet, eftersom regeringen så ofta i högstämda ordalag — och fullt riktigt — förklarat att vi inte får komma i beroendeställning. Från moderat sida har vi varnat för att vår ställning och vårt oberoende försvagas av att vi inte får inflytande på beslutsprocesserna i Europa. Hur avser herr Palme — för att ta ett konkret exempel — att hantera de krav som rests från EEC-håll att Sverige skall öppna sin marknad för en viss ökad import av jordbruksprodukter från EEC. Ni hade här, eftersom Ni säkerligen är medveten om problemets svårighet, en flytande formulering om att vi skall undersöka möjligheterna att på ett kontruktivt sätt öka handeln med jordbruksprodukter. Det låter bra. Men skulle Ni kunna tala om hur det skall ske i praktiken, om EEC ställer kravet på den och den utvidgningen av svensk import av livsmedel eller jordbruksprodukter från Europa för att det över huvud taget skall bli något frihandelsavtal? Är vi eller är vi inte, herr Palme, på grund av Ert sätt att hantera dessa förhandlingar i en beroendeställning? Att inga ansträngningar skall sparas för att uppnå ett fint förhandlingsresultat låter också konstigt med tanke på att förhandlingarna även i övrigt av regeringen har hanterats på ett oinspirerande sätt. Regeringen Nr 137 har aldrig lyckats övertyga EEC-länderna om att man har haft något Torsdgen den större engegemang utöver det egna penningintresset. Regeringen har låtit 2 december 1971 alltför många nedsättande angrepp på EEC-samarbetet och de enskilda EEC+-änderna stå oemotsagda i Sverige. Man har inte på det inrikespolitiska planet satsat något utan har snarast förmedlat intrycket av att man hoppats att förhandlingarna med England även denna gång skulle gå i stöpet. Det mest klara tecknet på en bristande önskan att inrikespolitiskt stå upp för en övertygelse finns i underlåtenheten att någonsin ange i vilken form man ville ha EEC-samarbetet. Herr Boheman — inte herr Bohman denna gång — har i en granskning i Göteborgs-Posten den 1 december av regeringens EEC-förhandling från fackmannamässiga utgångspunkter dragit den slutsatsen att regeringen inte har bedrivit något energiskt arbete för att få gehör för svenska synpunkter. Jag delar den uppfattningen. Ja, herr talman! Som ett led i regeringens försvar ingår nu i herr Palmes deklaration, att Sverige har uppnått det viktigaste i samarbetet med EEC, nämligen frihandel i industrivaror. Herr Palme säger att ”för svensk industri och för den svenska ekonomin i dess helhet är detta ett väsentligt framsteg”. Jämfört med att ställas vid sidan helt och hållet är det ingen tvekan om att detta är någonting mycket positivt. Det representerar dock inte någon framgång för den svenska regeringen utan följer av att EEC knappast kan ge ett sämre bud till Sverige än till de andra EFTA-länder som inte söker medlemskap. Herr Palme försöker att i sin deklaration inge en känsla av att vi genom förhandlingar under senare tid har uppnått framgångar, och att rådets förhandlingsmandat fördelaktigt skiljer sig från kommissionens förslag. Men jag tror även här att de ändringar som har skett har litet med våra ansträngningar att göra, och — alldeles oavsett hur det är på den punkten — vad viktigare är: förändringarna är magra, mycket magrare än herr Palme vill få dem till. De blygsamma ting som herr Palme fäster uppmärksamheten på skall också jämföras med regeringens egna önskemål. Man har förklarat, som herr Helén på ett förträffligt sätt beskrev, att en tullunion är vad som krävs. Jag kan erinra om herr Feldts artikel i Arbetet. Man har också haft många andra önskningar, som inte skall glömmas bort. Jag citerar från regeringens egen EEC-ansökan den 10 november förra året. Efter att ha talat om tullunionen och samarbetet på jordbruksområdet fortsätter man: ”— — — omfattande samverkan är nödvändig för att de fulla fördelarna av den gemensamma marknaden skall kunna realiseras.

Men man måste ändå tillgripa allvarsord, och det tror jag faktiskt att herr Palme, även om han av taktiska skäl inte vill göra det, är medveten om. Han måste vara det med tanke på att så mycket i våra förhandlingsmål inte har uppnåtts. 37 Herr Palme sticker inte under stol med i sin deklaration att här finns problem, men han behandlar dem med en större lättvindighet än de förtjänar. I ett anförande i remissdebatten för några veckor sedan gjorde jag en ganska noggrann genomgång av de svårigheter som vi kommer att möta genom inskränkningar och osäkerhet i det samarbete som antyds. Herr Helén har här på nytt lämnat en förtjänstfull redogörelse. Därför skall också jag inskränka mig till att bara helt kort sammanfatta de osäkerheter och inskränkningar som i detta fall finns. Till att börja med är det ju så att vissa av livsmedelsindustrins produkter kommer att inom EEC behandlas som jordbruksvaror. Tullfriheten gentemot övriga EFTA-länder faller då bort. Det finns som bekant listor på industrivaror som vissa EEC-länder vill undanta från frihandeln eller behandla med särbestämmelser. Dit hör viktiga svenska exportvaror. EEC:s snävare s.k. ursprungsregler kan lägga allvarliga hinder i vägen för frihandeln även med tidigare EFTA-länder. En svårighet som kan bli betydligt större än herr Palme vill göra den till — herr Helén talade om den, och jag skulle också vilja uppehålla mig vid den ett ögonblick — är de skyddsklausuler som kommer att inrymmas i frihandelsavtalet. Dessa klausuler kan komma att innebära att framgångsrika svenska företag helt plötsligt förlorar tullfriheten på den europeiska marknaden. Herr Palme gör nu gällande att sådana klausuler finns i alla internationella avtal av denna typ och att de därför kan viftas bort såsom inte utgörande något större problem. Det tror är jag en lättvindighet från herr Palmes sida. Både sättet på vilket dessa skyddsregler kan komma att tillgripas och förhållandena under vilka de kan komma att sättas i kraft kommer troligen att ofördelaktigt skilja dem från motsvarigheten i andra avtal. Jag kan, herr talman, inte finna annat än att de skyddsklausuler som EEC vill ha är oroande, och det särskilt i en tid som präglas av starka protektionistiska strömningar. Vi skall i det sammanhanget inte tappa ur sikte här i Sverige att det faktiskt är den svaga parten som är i behov av rättsregler för skydd — inte den starka parten. Det beroende, som ni har försatt Sverige i genom att inte vara med i beslutsprocesserna, kommer här på nytt väldigt tydligt till uttryck, herr talman! Att avtalet är uppsägbart med 12 månaders varsel kommer av samma anledning — detta med de protektionistiska strömningarna — att inge en känsla av osäkerhet. Alla dessa förhållanden utgör inskränkningar i det huvudmål som vi enligt herr Palme har uppnått. Men när vi bedömer vårt läge här i Sverige måste vi också ta hänsyn till att ett antal andra länder når längre i samarbete än vi gör. Vi ställs utanför samarbetet på en lång rad områden. Vad som framför allt är oroande är att vi ställs utanför det industripolitiska samarbetet, något som mycket lätt kan komma att skapa växande svårigheter för många företag att klara sysselsättning och utveckling. Den utvecklingsbarhet, som herr Palme talar om i sin deklaration och som kan komma att beröras i det avtal vi så småningom kan komma att skriva på kommer sannolikt att finnas där mera som tröst än som verklighet. Allt detta, herr talman och herr Palme, kommer att innebära en risk för oss att tyngdpunkten i den ekonomiska utvecklingen kommer att förskjutas i riktning från oss. Det är ett hot mot vår utveckling, sysselsättning och trygghet. Även jag fäster mig vid den reservation som Nr 137 Holmens bruk uttalade i samband med sitt stora investeringsprojekt som Torsdagen den stod omtalat i tidningarna häromdagen. Det förklarades där att förverk 2 december 1971 ligandet av dessa projekt förutsatte att vi fick en gynnsam EEC-upp" — — — görelse. Detta uttalande är ett tidens tecken, som jag antar att herr Palme Ang. förhandlingarantecknar på papperet just nu. Det var i medvetande om hur betydelse "4 mellan Sverige fullt det av sådana anledningar är att komma nära EEC som statsminister och EEC Krag i TV förklarade att sysselsättningsmöjligheterna i Danmark skulle komma att förbättras om och när det blir klart att Danmark kommer med i EEC. För Sverige är det tvärsom. Begränsningarna i vårt samarbete med EEC och osäkerheten i detta samarbete kommer att skapa svårigheter i sysselsättningspolitiken, och har för övrigt redan gjort det. Det är ingen hemlighet att uppenbarligen många betydelsefulla investeringsprojekt under lågkonjunkturen har kommit att ställas på framtiden på grund av den osäkerhet som rått i de frågor vi nu talar om. Regeringen måste vara medveten om dessa risker, eftersom den själv haft förhandlingsmål så avsevärt mycket högre än som nu kommer att uppnås. Det är i det läget, herr talman, av stor betydelse att regeringen anpassar sin ekonomiska politik till det läge man själv skapat.

Vilka ändringar i den ekonomiska politiken avser regeringen att göra för att ge svensk ekonomi tillräcklig konkurrenskraft trots de begränsningar och den osäkerhet som vidlåder vårt troliga samarbete med EEC? Det ter sig åtminstone för mig som mycket betydelsefullt att nu ta upp frågan hur man i Sverige skall bete sig för att minska svårigheterna i det läge som uppkommit. Det måste också vara ett akut problem för t.ex. herr Feldt, som så vältaligt i den tidningsartikel som herr Helén citerade angav varför det inte var tillräckligt att få ett avtal av den omfattning som vi nu uppenbarligen kommer att få. Av den anledningen, herr statsminister, beklagar jag att statsministern inte haft lust att i dag besvara min interpellation. Den är framställd inte bara för att jag anser frågorna viktiga utan också för att i förväg från vårt håll ange vad vi avsåg att ta upp i denna debatt. Det brukar ju faktiskt vara lättare att konstruktivt utbyta meningar om man i förväg anger detta, och det formella sättet att göra det är genom en interpellation. Det vore olyckligt om statsministerns svar skulle behöva tolkas som en talande tystnad — dvs. att regeringen ännu inte begrundat vad den bort fundera igenom innan den skötte EEC-frågan på ett så lättvindigt sätt som den faktiskt gjort. Kommerskollegii undersökning av konsekvenserna för Sverige av olika samarbetsalternativ ger en viss ledning vid bedömningen av innebörden av 39 vad som nu synes komma att hända. Men det är två fel, herr talman, med den utredningen. För det första har man inte kunnat utreda något annat än följderna av en frihandel, som till skillnad från vad som nu bjuds antogs vara fullständig. För det andra är denna undersökning på grund av regeringens allvisdom hemligstämplad. Herr Bohman har redan i somras i ett öppet brev till statsministern krävt att rapporten skulle släppas fri för att ge stöd åt EEC-debatten. Varför detta hemlighetsmakeri? Det är inte många månader sedan som herr Palme på tal om de hemliga Pentagondokumenten myndigt förkunnade att ”öppenheten är demokratins styrka”. Herr Palme har en känsla för fraskonst, men fraser blir lätt verklighetens fiender. Under alla omständigheter borde man nu göra en revidering av kommerskollegii undersökning och låta den nya versionen bli offentlig. Ett sådant material behövs som beslutsunderlag i näringslivet, i näringspolitiken och politiken i allmänhet. I kommerskollegii undersökning drog man den slutsatsen att vi borde sträva efter att få till stånd en associering med EEC. Det nu aktuella frihandelsalternativet bedömdes där som oförmånligt. På samma sätt måste en regering, som strävat efter något mer än så, rimligen också se saken. Av den anledningen måste vi nu fundera igenom vad som bör göras för att vi skall kunna hävda vår ställning och vår konkurrenskraft. Detta måste innebära åtgärder först och främst på det ekonomisk-politiska planet. Vi är alla medvetna om vilka smala marginaler vi arbetar med på det ekonomiska området. För att sysselsättningen skall klaras på sikt måste det bedrivas en politik, som underlättar investeringsverksamhet och ger förtroende för framtiden. Man kan inte kosta på sig att driva en hetsjakt på företagsamheten när landets ekonomi ändå är så beroende av att den fungerar och när man t.ex., herr Wickman, av egna erfarenheter vet fuller väl att företagande inte är någon enkel konst utan något ganska svårt i praktiken. Mindre och medelstora företag, som inte har några utländska dotterbolag, befinner sig i större osäkerhet än andra genom den uppgörelse som nu kommer att träffas med EEC. Dessa företag måste, herr talman, stödjas genom en god ekonomisk politik och inte motarbetas på olika sätt som nu faktiskt sker i den ekonomiska politik som förs. Det måste bedrivas en skattepolitik som gör att det lönar sig att arbeta och ta initiativ. Detta är krav som är rimliga under alla förhållanden men de får större skärpa i en situation där regeringen inte lyckats uppnå ett omfattande, nära och varaktigt samarbete med EEC. Jag tror också att det inom fördelningspolitiken lätt blir svårigheter. Eftersom följden av ett begränsat EEC-samarbete är en långsammare ekonomisk tillväxt än annars kommer det att bli mera invecklat att avväga alla anspråken. Det blir svårare och inte lättare att föra fördelningspolitik utanför EEC — ett förhållande som statsministrarna Krag och Bratteli tycktes vilja markera i den stora TV-diskussionen. Men det är inte bara inom den ekonomiska politiken man måste dra slutsatser för framtiden för att vi skall rätt kunna hävda oss internationellt. Ett viktigt område är utbildningspolitiken. Att ha ett utbildningsväsende som är kvalitativt högtstående är ett oeftergivligt krav för ett litet land i den moderna världen, om man skall kunna bevara en fristående ställning. Även inom försvarspolitiken finns det slutsatser att dra. ”Tilltron till vår vilja och förmåga att fullfölja vår självständiga neutralitetslinje förutsätter ett starkt försvar.” Det är så riktigt som det är sagt, och det är sagt av Krister Wickman i den redan citerade artikeln i Le Monde. Men han hade också kunnat tillägga att för att ha råd att ha ett starkt försvar måste vi ha en stark ekonomi. Det är en sanning som vi nästa år får många tillfällen att begrunda, och om vi försvagar vår ekonomi genom ett outvecklat samarbete med EEC kommer vi att få än mera anledning att lära den läxan. Herr talman! Det är möjligt att statsministern väljer att fortsätta sin tystnad inför de frågor jag riktat till honom i min interpellation. Det är också möjligt att han väljer att ta upp dem till debatt. Jag beklagar om han inte vill besvara mina frågor. Om han besvarar dem, beklagar jag endast att han inte gjorde det redan från början så att jag haft möjlighet att ta upp ett ordentligt meningsutbyte och inte som nu endast förfogar över rätten till två korta repliker.

Fru talman! I den här debatten förefaller det nödvändigt att erinra om vad EEC — Västeuropeiska ekonomiska gemenskapen — egentligen är för någonting. EEC kan delvis ses som en produkt av det kalla kriget. Romfördraget 1957 hade föregåtts av nästan ett årtiondes strävanden till s.k. politisk och ekonomisk integration inom Atlantpaktens ram. Dessa strävanden understöddes energiskt av USA. De syftade till att stärka Atlantpakten ekonomiskt och politiskt och underlättade den av USA livligt eftertraktade militära återupprustningen av Västtyskland. Men tillkomsten av EEC ingår också i ett större historiskt perspektiv. Den tyska storfinansens dröm om ett ökat ekonomiskt livsrum i Europa, om fri och obehindrad tillgång till arbetskraft, råvaror och marknader i ett europeiskt ”storrum” går tillbaka till sekelskiftet. När västmakterna efter det andra världskriget — i strid mot Potsdamavtalen — restaurerade det tyska monopolkapitalet i Bonn-republiken återuppstod därmed också samma imperialism, samma krav på nyordning i Europa, samma hot mot de europeiska folkens nationella självbestämmanderätt. EEC som det existerar i dag är de västeuropeiska monopolens gemenskap. I deras intresse skall EEC-länderna utgöra en gemensam marknad med fri rörlighet för varor, kapital och arbetskraft. Det handlar här i och för sig inte om friare handel. Varuhandeln mellan olika länder kan underlättas genom tullsänkningar och handelsavtal mellan suveräna stater. EEC är däremot dels en tullunion med en gemensam tullmur utåt — som i genomsnitt är högre än Sveriges och som särskilt drabbar import från icke industrialiserade länder — dels en ekonomisk gemenskap. Som ekonomisk gemenskap syftar EEC i första hand till att garantera kapitalet full rörelsefrihet inom EEC-området. Sådan rörelsefrihet förutsätter att de enskilda ländernas möjlighet att kontrollera uteller inflödet av kapital bryts ned, och att de enskilda länderna förpliktar sig att ge hela EEC-områdets företag och kapitalägare samma rätt att etablera sig, förvärva aktier och annan egendom som de inhemska kapitalisterna har. Den gemensamma kapitalmarknaden förutsätter också en gemensam arbetsmarknad. Om kapitalet skall kunna flytta vart det vill måste naturligtvis också arbetare och andra löntagare få lov att flytta dit kapitalet vill. Kapitalets fria rörlighet inom EEC kräver alltså omedelbart vissa inskränkningar i den politiska nationella självbestämmanderätten. Men den har också indirekta följdverkningar. Kapitalackumulationens — kapitaltillväxtens — utveckling och inriktning, kapitalisternas beslut att investera eller lägga ned företag och att överföra kapital mellan olika sektorer och regioner är avgörande förutsättningar för staternas ekonomiska politik. Stora skillnader mellan ekonomisk politik i de olika EEC-länderna är därför på längre sikt svårförenliga med obegränsad rörelsefrihet för kapitalet inom EEC. Den logiska konsekvensen av den gemensamma marknaden är därför ett successivt upphävande av de anslutna ländernas möjligheter att föra en självständig politik — i första hand på det ekonomiska området och som följd härav också på alla andra områden. Utvecklingen inom EEC har följt denna logik. Denna utveckling har varit medvetet eftersträvad och klart företecknad alltifrån EEC:s tillkomst. EEC är från början utrustat med s.k. överstatliga organ, början till en ny statsmakt, med rätt att i avsiktligt oklar omfattning stifta lagar och utfärda förordningar gällande hela EEC-området. Genom sin byråkratiska sammansättning, sitt hov av korporativt sammansatta rådgivande kommittger och den fullständiga bristen på parlamentarisk kontroll kan dessa organ sägas vara en idealmodell för den monopolkapitalistiska staten. Så också genom sitt politiska handlande. EEC:s jordbrukspolitik gynnar storjordbruk och expansiva regioner men påskyndar ruineringen av småbrukare och utarmningen av redan fattiga områden — någonting som kanske centerpartiet borde observera. På samma sätt skall regionaloch arbetsmarknadspolitik underordnas vad man kallar den ”sunda konkurrensens” regler, dvs. underlätta koncentrationen av kapital och industri till s.k. lönsamma områden och göra andra till leverantörer av överskottsarbetskraft. Transportpolitiken är den till sina konsekvenser välbekanta ”fria konkurrensen” mellan olika transportsätt. Industripolitiken skall bidra till koncentration, sammanslagningar och monopolisering och direkt gynna de största ”Europaföretagen”. Vad har svenska lönarbetare, småbönder och andra småföretagare, människor i glesbygden eller i de överexploaterade storstadsområdena gemensamt med en sådan politik? EEC:s verkliga syfte är att tjäna som hävstång för en fortskridande koncentration av makt och egendom till det västeuropeiska monopolkapitalet, trusterna och kapitalmagnaterna. I motsvarande grad syftar den till att försvåra arbetarklassens och folkets motstånd genom facklig och politisk kamp.

I anslutning till vad herr Antonsson här nyss har sagt om de svårigheter som kan uppstå för det nordiska samarbetet vill jag bara betona att det ju inte alls är säkert att Norge och Danmark blir medlemmar i EEC. Det är lika troligt att de inte blir det. Man kan alltså fortfarande hoppas på en utveckling av det nordiska samarbetet. Fru talman! Att ta ställning till svensk EEC-anslutning är samtidigt att ta ställning för eller emot nationell självbestämmanderätt. Det är ju självklart att svensk neutralitetspolitik har som första förutsättning att bestämmanderätten över alla avgörande delar av den svenska politiken ligger i Sverige. Varje form av svensk anslutning till EEC omöjliggör en svensk neutralitetspolitik därför att den innebär ett uppgivande av viktiga delar av den nationella självbestämmanderätten. Talet om s.k. neutralitetsförbehåll har syftat till att söka dölja detta faktum. De som är anhängare av svensk EEC-anslutning är också fullt medvetna om att en sådan anslutning inte kan förenas med bibehållen nationell självständighet. De har i olika varianter hävdat den ståndpunkten, att den nationella självbestämmanderätten skulle vara ”föråldrad” eller ”omöjlig”. Att hävda nationell självbestämmanderätt har likställts med trångsynt nationalism. Med sådana allmänna och falska talesätt söker man prata förbi den konkreta och avgörande frågan. Den nationella självbestämmanderätten är en del av de demokratiska frioch rättigheterna. Det svenska folket har rätt att välja till riksdagen, som i sin tur bestämmer regeringens sammansättning. Om rätten att fatta beslut om politiken, stifta lagar och utfärda förordningar överförs från Sveriges riksdag och regering till EEC:s överstatliga organ, då minskas därmed också det svenska folkets rättigheter till förmån för EEC-byråkratin och dess uppdragsgivare i den västeuropeiska storfinansen. En sådan förändring ligger varken i det svenska folkets eller i något annat folks intresse. Debatten om Sveriges förhållande till EEC har pågått under hela 1960-talet. Det vore frestande att skildra de olika turerna i diskussionen och de ståndpunkter som intagits av partierna. Regeringen har ju t.o.m. under en viss tidsperiod inte ens uteslutit ett svenskt medlemskap i EEC, medan den numera funnit att ”nära, omfattande och varaktiga förbindelser” bör förverkligas i andra former. Av de borgerliga partierna har moderata samlingspartiet varit det mest konsekventa, som hela tiden varit för ett medlemskap i EEC och inte ens nu tycks utesluta detta. Man har sällan här i riksdagen hört en så oblyg plädering för de kapitalistiska storföretagens intressen som den herr Burenstam Linder nyss gjorde. Vad kommunisterna beträffar så har vi under hela denna långa diskussion intagit den bestämda ståndpunkten att Sverige icke i någon form bör söka anslutning till EEC. De ekonomiska förbindelserna bör begränsas till handelns område och tullfrågor m.m. lösas genom handelsavtal eller närmare bestämt preferensavtal. Att Sverige icke kan söka medlemskap i EEC erkänns nu av de flesta partierna under tryck av utvecklingen inom EEC och den växande opinionen mot EEC-anslutning bland den svenska allmänheten. Ett svenskt medlemskap kan icke förenas med bevarad nationell självständighet. Denna uppfattning har bekräftats efter Davignonoch Wernerplanerna, men den borde ha varit självklar redan från början. EEC har hela tiden haft samma grundläggande karaktär. Att Sverige heller inte bör söka s.k. associering med EEC har för oss hela tiden varit lika klart. Att Sverige icke kan vinna associering borde i dag vara helt klargjort också för anhängarna av denna anslutningsform. Den ståndpunkt som de ledande kretsarna inom EEC intar är ju helt enkelt att ett utvecklat kapitalistiskt land som Sverige har att välja mellan två saker: endera en fullständig anslutning till EEC, dvs. ett medlemskap, eller ett frihandelsavtal. Något tredje gives icke. Regeringen säger ju i sin deklaration klart ifrån att ett medlemskap är otänkbart. Jag vill ställa en direkt fråga till statsministern: Varför säger regeringen inte lika klart ifrån att även associering är otänkbar? Från vår sida har vi även kritiserat regeringens förslag om en tullunion som en form för ett nära, omfattande och varaktigt samarbete mellan Sverige och EEC. En sådan tullunion — alltså att Sverige och EEC skulle ha gemensamma tullar utåt mot alla andra länder — skulle innebära en höjning av de svenska tullarna. Den skulle rikta sig framför allt mot de s.k. u-länderna och mot de socialistiska staterna. Handeln från dessa områden skulle fördyras och försvåras. Nu har ju såväl EEC-kommissionen som EEC:s ministerråd sagt nej till en tullunion i den förhandlingsgrundval som antagits. Också på den punkten vore det bättre att regeringen sade rent ut att en tullunion inte är tänkbar. Vad som återstår är ett frihandelsavtal och det är om ett sådant regeringen nu avser att gå in och diskutera med EEC. Ett sådant frihandelsavtal kan ha olika omfattning och innehåll. Jag har redan tidigare framhållit att enligt vår uppfattning bör ett sådant avtal begränsas till vad som traditionellt ryms inom ett preferensavtal. Det bör gälla tullättnader och lindring av andra handelshinder. Men det får inte innehålla några som helst bestämmelser som binder Sveriges ekonomiska och sociala politik. Regeringen går såväl i dokumentet till EEC den 6 september som i dagens deklaration avsevärt längre än så. I dokumentet den 6 september begär man en tullunion. Regeringen förklarar sig vidare beredd att samordna sin handelspolitik mot tredje land med EEC. Den vill utsträcka kommissionens befogenheter på monopolområdet till Sverige och är beredd att låta domstolens rättspraxis slå igenom i Sverige. Den vill ha en viss samordning av den ekonomiska politiken. Regeringen vill vidare delta i EEC-staternas samarbete när det gäller industripolitik, teknisk forskningspolitik, energipolitik och miljöpolitik. Den vill ha ett samarbetsorgan på ministernivå. Den förklarar sig också märkligt nog vara beredd att pröva olika lösningar när det gäller ett samarbete mellan den svenska riksdagen och Europaparlamentet. När fick, fru talman, regeringen den svenska riksdagens mandat att ta upp överläggningar om ett sådant samarbete? Jag kan i varje fall inte erinra mig att någon sådan fullmakt givits. I dagens regeringsdeklaration hänvisas till dokumentet av den 6 september och detta är tydligen alltjämt regeringens plattform. Det sägs också uttryckligen i regeringsdeklarationen att regeringen ”vill skapa gynnsamma förutsättningar för en framtida utbyggnad av samarbetet”. Ett frihandelsavtal är bara ett första steg mot ett närmare samarbete med EEC. Det är väl just det många har misstänkt. Regeringen har tvingats slå till en viss reträtt, men så fort läget medger det tänker den fortsätta sina ansträngningar att nå ett intimt samarbete med EEC. Det finns enligt vår uppfattning andra målsättningar i det internationella ekonomiska samarbetet, som är betydligt mera både riktiga och viktiga.

Att lösa dessa stora probelm på ett positivt sätt är enligt vår mening av oändligt mycket större betydelse såväl från allmän internationell synpunkt som med hänsyn till svenska folkets intressen än varje tänkbar lösnig av den s.k. EEC-frågan.

Fru talman! Den som alldeles nyss lyssnade till herr Hermansson och nu lyssnar på mitt anförande kommer med säkerhet att tro att vi inte talar om samma sak. De två anförandena illustrerar de gamla kända versraderna: Är bara dåligt skämt i Heidelberg.” Herr Hermansson må förlåta mig att jag inte kommer att uppehålla mig vid herr Hermanssons skämt. Fru talman! ”Med Storbritanniens beslut om inträde i sexstatsmarknaden, EEC, vänds ett nytt blad i Europas ekonomiska historia”, skriver en tidigare kollega till många av oss här i riksdagen, Nils Kellgren, i Veckans Affärers senaste nummer. Han tillägger: ”Brittisk common sense gör sitt inträde i Brysselkommissionens korridorer och sammanträdesrum och kommer för att stanna. Detta är chansen till utveckling mot ett större Europa, som också innefattar de neutrala staterna och möjliggör ett intimare samarbete mellan Västeuropa och öststaterna.” Nils Kellgren och jag har ofta haft delade meningar och kommer säkert att ha det även i fortsättningen. Våra förhoppningar om vad EEC politiskt kommer att innebära är säkerligen inte alls identiska. Just därför finns det desto större skäl att stryka under den gemenskap som uppenbarligen föreligger mellan honom och mig, då det gäller att bedöma både vinsterna med ett fullvärdigt deltagande i samarbetet och riskerna vid ett svenskt utanförstående. I sistnämnda hänseende — då det gäller riskerna — har Nils Kellgren i en i dagarna utkommen skrift ”Socialisten och EEC” gjort några uttalanden som inte kan missförstås. Han angriper splittringen i EEC-frågan inom de socialdemokratiska partierna i västvärlden. Ställer sig — säger han — idérörelsen, den demokratiska socialismen, vid sidan av den europeiska utvecklingen och klamrar sig fast vid det gamla, då kommer den att dö. Den dömer sig själv till passivitet och borttynande. Människorna kommer att vända sig ifrån den. Den fyller inte sin historiska uppgift. Vägen i dag går inte över ”nationell självtillräcklighet och egoism utan över ett program för internationell samverkan”. Väljes den nationella vägen, då hamnar ”den svenska socialdemokratin i ett tillstånd av isolationism och provinsialism som bara leder till missanpassning, kverulans och avundsjuka”. Symtom på det tillståndet finns redan. Detta är Nils Kellgrens slutsats. Den debatt, fru talman, som vi i dag lyssnat till har i stor utsträckning uppehållit sig vid ekonomiska och konkreta problem. Det är naturligt att vi nu, då en viktig förhandlingsfas på Sveriges slingrande väg till EEC passerats, försöker bedöma de samhällsekonomiska konsekvenserna av den lösning som i dag ter sig sannolik. Men det är också naturligt att försöka avrunda debatten med några mera ideologiskt-politiska betraktel ser över vad som skett och över vad som kan komma att ske om dagens Nr 137 begränsade svensk-europeiska samarbete nte fördjupas. Torsdagen den Vad beror det på att så mycket gått snett i våra kontakter med 2 december 1971 Europa? Vad är den egentliga orsaken till alla de vanföreställningar och den skrämselpropaganda som blomstrat och bedrivits under det tiotal år Ang. förhandlingardå Europadebatter förts i vårt land? Hur kan det komma sig, att 4 mellan Sverige förvrängda föreställningar om Europa som en sammanslutning av och EEC katolska, kapitalistiska, reaktionära och anti-sociala stater kunnat slå rot? Är det Fältskärns berättelser som alltjämt spökar? I varje fall tycks herr Hermansson ha tagit intryck av pater Hieronymus. Vad ligger ytterst bakom den påfallande underskattning som många i vårt land gör sig skyldiga till rörande Sveriges möjligheter att som medlem i Europagemenskapen påverka utvecklingen och att fullfölja den fördelningsoch jämlikhetspolitik som många — ehuru i dag med större tvekan än tidigare — anser vara en förutsättning för morgondagens lyckorike? En orsak kan vara bristen på kunskaper om gemenskapen mellan vårt land och det övriga Europa i historiskt, ekonomiskt, kulturellt och ideologiskt hänseende. Även under århundraden fyllda av politiska motsättningar och krig har Europas folk på olika sätt ständigt vävts samman. Ideologiskt var Europa redan i slutet av medeltiden i viktiga hänseenden mer homogent än i dag. Den ekonomiska enhetligheten kulminerade, skulle man kunna göra gällande, under de första årtiondena av innevarande århundrade. Den i nationalstater splittrade kontinenten har alltid varit omspunnen av ett nät av kommersiella och kulturella kontakter. De svenska bondestudenterna fick under 1500-, 1600 och 1700-talen sina kunskaper och sin kontakt med kulturvärlden vid de kontinentala universiteten — i Paris, Prag, Wien och Berlin. Som vandrande gesäller fick skråtidens hantverksmästare sina yrkeskunskaper där ute. Holländare, tyskar, britter och italienare knöt ihop de ekonomiska kontaktlinjerna. Penninginstitut i Hamburg och Wien finansierade investeringsprojekt, och även — det skall gärna medges — militanta furstars krig. Hur många av dagens generation — den generation som tar så aktiv del i Europadebatten — känner till att vi i Norden fram till första världskriget kunde över gränserna utnyttja varandras myntenheter, att skolningen av en stor del av våra företagare, tekniker och studenter skedde i kontinentens handelshus, högskolor och universitet samt att man kunde resa passfritt i flertalet av Europas länder? Hur många har klart för sig att mellanoch efterkrigstidens protektionism och skyddsbarriärer är att betrakta som avvikelser i ett dynamiskt utvecklingsförlopp? Det är fel att betrakta Europasamarbetet som någonting nytt. Formerna är visserligen nya. Syftet är mera målmedvetet, aktiviteten mera styrd, men integrationen som sådan är fast förankrad i europeiska historiska traditioner. Och behovet av ett samarbete över gränserna är i dag inte mindre utan större än förut. Som Nils Kellgren påvisar i den skrift jag citerade ur, kan de starka krafter som driver den tekniska, ekonomiska och sociala utvecklingen vidare inte i längden tolerera de murar som staterna fortfarande har försökt bygga upp. Dessa krafter kommer att på sikt visa sig vara starkare än tulloch handelsbarriärer. Den som tror sig kunna i 55 förlitan på sådana hinder eller på den egna ekonomiska politikens överlägsenhet leva inom de nationella bopålarna obekymrad om det internationella skeendets dynamik, den kommer verkligen att möta bekymmer.

Det är européer — tyskar, holländare, valloner och engelsmän — som har försett Sverige med den sakkunskap och den teknik som vi sedan har kunnat vidareutveckla och nyttiggöra. Det är växelspelet mellan idérika européer, som har strömmat in över våra gränser under århundraden, och vår egen yrkesskicklighet, som har skapat det moderna industrisamhället Sverige. Det är utländskt kapital som har finansierat våra järnvägar, en stor del av vår trävaruindustri och våra gruvor. Och utbytet på kapitaloch arbetskraftsområdena kommer till konkret uttryck i det förhållandet bl.a. att svenska multinationella företag i dag sysselsätter tre gånger så mycket folk utomlands som utländska företag ger arbete i vårt land — 200 000 mot i runt tal 70 000 anställda. Det ekonomiska samspelet är också beroende av sociala, politiska och kulturella inflytelser från vårt gemensamma Europa. Det svenska partiväsendet, våra partibildningar och inte minst vårt största demokratiska parti har som bekant i allra högsta grad fått de ideologiska grundstenarna inmurade av engelska och tyska tänkare. Vår generella syn på politiken, vår syn på människan och människornas samspel inom den samhälleliga gemenskapen bygger på värderingar som är de europeiska demokratiernas — hävdandet av människornas lika värde, tankens obegränsade frihet och rätten som grundval för samhällsverksamheten. Okunnighet om vad europeisk gemenskap inneburit och alltjämt innebär kan alltså — menar jag — vara en av orsakerna till den brist på inlevelse och förståelse och till det motstånd mot Europa som kommit till uttryck i den politiska debatten här hemma och som också i alltför hög grad kommit att prägla regeringens EEC-handlande. En annan orsak, fru talman, till vår brist på handlingsberedskap och engagemang kan vara att Sverige till en början varken förstod eller trodde på möjligheterna att förverkliga de europeiska strävanden som började växa fram under efterkrigstiden. Man var på något sätt så fångad i det förflutnas motsättningar och utgick i så hög grad ifrån ytliga nationella intressekonflikter att man länge betraktade det europeiska samarbetet som verklighetsfrämmande och utopiskt. Man tog det inte på allvar. Det angick inte oss. Vi svenskar med Europas högsta välstånd kunde i varje fall stå utanför. Tage Erlanders Metalltal präglades i hög grad av denna grundsyn och den nationella självtillräcklighet som låg bakom den. Och en tredje orsak som naturligtvis sammanhänger med de två av mig nyss nämnda är att Sverige helst velat lyfta blicken över horisonten för att få ge uttryck för det svenska verksamhetsbegäret på det internationella området inom FN eller bland konflikthärdar långt utanför den europeiska närheten. Styrkan i våra utrikespolitiska engagemang har stått i omvänt förhållande till avstånden. I de utrikespolitiska debatterna har = Nr 137 Europapolitiken spelat en "undanskymd roll trots are den i så hög grad Torsdagen den påverkar våra egna ekonomiska och politiska arbetsbetingelser. 2 december 1971 Jag har, fru talman, här i kammaren tidigare åberopat dåvarande ledamoten av den svenska regeringen, Dag Hammarskjöld, som en Ang. förhandlingarropandes röst i den socialdemokratiska öknen. Jag har hänvisat till hans na mellan Sverige bekännelse till den europeiska identiteten i en uppsats i Svensk Tidskrift och EEC år 1951, där han på ett lika entusiastiskt som förutseende sätt skildrar Europas framtid och Sveriges förhållande till den. Han förmedlar i sin artikel en djup känsla för de europeiska folkens ansvar ”för den livsform och det andliga och kulturella arv som gör dessa folk till medlemmar av ett särskilt nationernas samfund inom ramen av de vidare kretsar som den västliga världen och FN utgöra”. Ett djupt svalg skiljer Dag Hammarskjölds Europasyn från den futtiga och krassa Europapolitik som hans sentida efterträdare i den socialdemokratiska regeringen har fullföljt. Det finns en känd europeisk tidskrift, som bär det i svenska regeringskretsar säkerligen gångbara namnet ”Vision”. Tidskriften analyserar i sitt senaste nummer det just nu aktuella förhandlingsläget. På omslaget ser man hur de nya sameuropeiska banden stickas ihop av de olika staternas garn. Omslagssidans rubrik är ”Knitting the new Europe together” — vi stickar ihop det nya Europa. Betecknande nog saknas de svenska färgerna i väven. Det är inte bara i ”Vision” utan även på andra håll runt om i Europa, där Europasamarbetet diskuteras — i litteraturen, i massmedia och i sammanslutningar av olika slag — som Sverige numera ställs utanför den europeiska gemenskapen i vidsträckt mening. Det är inte, fru talman, blott ett uttryck för europeisk sentimentalitet om jag nu gör gällande, att det känns både vemodigt och djupt oroande att finna att vårt land plötsligt står utanför ett händelseförlopp med det historiska förflutna som det här är fråga om. Vart kommer, fru talman, denna nya svenska isolationism att föra oss? Har vi spelat ut vår roll i det europeiska samarbetet? Eller kommer det trots allt ändå att bli möjligt för oss att fylla en uppgift och att bidraga till vår gamla världsdels framtida utveckling? Vi kommer — allt tyder på det — att få lägre tullar på en stor del av vår export och därmed lättare att avsätta varor inom en marknad bestående av nära 300 miljoner konsumenter. Men vi kommer också att öppna våra gränser för ett inflöde av varor från konkurrenskraftiga europeiska företag, som är sinsemellan bundna av konkurrensoch samarbetsregler inom Gemenskapen, vilka stärker deras möjligheter att bedriva en effektivare konkurrens utanför Gemenskapens ram. Vårt jordbruk kommer att stå utanför. För en stor del av dess bearbetade produkter kommer nya hinder att resas emot både Europa och flera av våra tidigare EFTA-vänner. Vi får inte det medinflytande och medansvar som följer med en fastare anknytning till Europa. I ställer kommer vi i det lösliga samarbete, som ett handelsavtal innebär, att alltid vara den svagare parten. I lösa förbindelser är det alltid en part som är svagare än den andra och som i stor utsträckning blir beroende av dennes godtycke. Det gäller här som på andra områden i livet. Vad innebär det exempelvis — frågan har ställts av både herr Helén od och herr Burenstam Linder — att en marknad på nära 300 miljoner människor, en marknad som tar emot två tredjedelar av vår export, när som helst kan diskriminera svenska varor för att skydda egna intressen? Svenska produkter som lyckats komma in på marknaden och hävda sig löper stora risker för att få handelshinder i sin väg. Detta är innebörden av de skyddsklausuler som motparten vill att avtalet skall innehålla. Det har inte talats så mycket om detta, men vi vet att dessa klausuler finns med i bilden som negativa realiteter. Det land inom EEC som känner sig stört av framgångsrik svensk export skall kunna kräva sådana skyddsåtgärder av kommissionen i Bryssel, i trängande fall utan förberedande procedurer självt vidtaga sådana. Kommer sådana och andra begränsningar av vår ekonomiska självständighet inte att göra det besvärligt för oss, fru talman, att övertyga främmande stormakter om vårt oberoende och vår handlingsfrihet? Kommer vår ekonomi att bli så stark att vi framdeles kan betala de försvarskostnader, som utgör den nödvändiga och helt avgörande förutsättningen för vår alliansfria utrikespolitik? Sådana aspekter har redan berörts av herr Burenstam Linder. Då jag nu behandlar Sveriges nya situation i Europa — det är en för oss helt ny situation — tänker jag främst på de politiska och allmänna konsekvenserna av vårt avståndstagande från det integrerade europeiska samarbetet. Man har ibland uppställt ett europeiskt samarbete som ett alternativ till den ”amerikanska kapitalismen” och den ”sovjetiska diktaturen”. Det är möjligt att det alternativet hade ett visst fog för sig för låt mig säga 20 år sedan. I dag är det andra alternativ som avtecknar sig på den världspolitiska scenen. Kinas inträde i FN, Kinas ökande ekonomiska och militära makt, som kommer att ge världens folkrikaste nation helt andra möjligheter att spela sin roll i världspolitiken än vad den haft i det förflutna, ger oss en ny världsbild. Allt tyder på att Förenta staterna kommer att successivt begränsa sina internationella åtaganden. Den sovjetiska s.k. avspänningspolitiken i Europa får väl, bland andra motiv, antas vara inriktad på att åstadkomma just den här effekten. Den nya ekonomiska giganten Japan försvårar ytterligare möjligheterna att bedöma morgondagens utveckling. Det är i dag alltså svårare än någonsin tidigare att sätta in de aktuella tendenserna i ett längre tidsperspektiv. I ett hänseende tror jag ändock man vågar göra det. Det gäller Europa. Jag tror att aldrig tillförne har behovet av ett ekonomiskt och politiskt starkt Europa varit så framträdande som just nu för att balansera de starka krafterna i omvärlden och garantera trygghet och ekonomiskt framåtskridande i en allt hårdare konkurrerande värld, och när jag använder ordet konkurrerande syftar jag inte bara på konkurrens i ekonomiskt avseende. Och det är detta Europa, fru talman, som Sverige alltså nu kommer att stå utanför. Regeringens motiv har varit, att medlemskap i EEC är oförenligt med svensk alliansfri politik. I motsats till det neutrala Irland, som ansett sig kunna förena medlemskap och neutralitet, har det för Sverige alltså varit fråga om ett antingen-eller. Regeringen har påstått och påstår fortfarande, att ledande företrädare för medlemsstaterna har gjort så långtgående uttalanden om behovet att integrera politik, ekonomi och försvar och att Werneroch Davignonrapporternas målsättning i så hög grad begränsar vår utrikespolitiska rörelsefrihet, att en självständig svensk neutralitetspolitik inte skulle kunna fullföljas. Det parti jag tillhör har hävdat, att regeringens påståenden inte är bestyrkta, eftersom Sverige inte velat slutföra några medlemskapsförhandlingar och därmed inte heller kunnat få klarlagt, i vad mån Europas stater är beredda att ge vårt land de garantier för utrikespolitiskt oberoende som Sverige självt anser nödvändiga. Det är vi själva som ställer upp de förbehåll som vi anser nödvändiga. Vad emellertid den socialdemokratiska regeringen inte tycks ha tagit hänsyn till är att dess ståndpunktstagande — i varje fall på sikt — kan befaras få en effekt som är motsatt den som man eftersträvar. Jag ifrågasätter nämligen om inte de förändringar i världsbilden som nu börjar kunna skönjas kan komma att leda till — jag säger kan komma att leda till — att en liten isolerad nordeuropeisk stat de facto kan få svårt att hävda sin egen utrikespolitiska handlingsfrihet.

Fru talman! De europeiska nationernas bedömning av vårt land — att vi alltså står utanför det samverkande Europa — är inte alldeles betydelselös. De upprepade och alltjämt och med rätta vidhållna kraven på ”nära, varaktiga och omfattande förbindelser” med Europa vittnar om att även regeringen är medveten härom. Men så länge Sverige inte är villigt att påtaga sig de förpliktelser Europas nationer anser att den europeiska solidariteten kräver, föreligger påtagliga risker för att Sverige kommer att alltmer isoleras ekonomiskt, kulturellt och politiskt, risker alltså för att också vår nationella handlingsfrihet kan komma att successivt begränsas. I ett längre perspektiv kan frestelsen för utomstående makter att utöva påtryckningar på oss öka i takt med vår europeiska avstängning. Jag är, fru talman, självfallet medveten om att vi i dag inte kan vara bergfast övertygade om att Norge och Danmark kommer med i samarbetet. De synpunkter som jag har framfört är alltså delvis hypotetiska. Personligen tror jag att det på sikt är ett klart svenskt intresse att våra närmaste grannar som medlemmar deltar i Europasamarbetet och utövar inflytande på det europeiska handlandet. Det torde långt ifrån sakna betydelse för vårt eget förhandlingsläge, om Norge och Danmark vinner medlemskap eller inte. De koncessioner EEC är villigt att ge oss är, såvitt jag förstår, i hög grad beroende på EEC:s önskemål att få med de här båda länderna i Gemenskapen. Men de slutsatser och farhågor som jag har fört fram skulle självfallet ha kommit till uttryck på ett annat sätt, om jag hade varit övertygad om att norskt medlemskap kommer att falla på EEC:s fiskeripolitik och att Norge drar med sig Danmark i fallet. Men jag vill inte i dag — jag anser att det vore felaktigt att göra det — spekulera om konsekvenserna inom den nordiska regionen av en sådan olycklig utveckling. Men den frågan kvarstår under alla förhållanden, vad Sverige nu bör och vad Sverige nu kan göra mot bakgrunden av det händelseförlopp som ter sig mest sannolikt. Regeringen har stängt dörren för medlemskap. Den har inte heller fört fram associeringsalternativet på ett så tidigt stadium, att en saklig prövning kunnat ske av associationsbestämmelsernas tillämplighet på en ekonomiskt högtstående industrination som Sverige som av utrikespolitiska skäl icke anser sig kunna acceptera medlemskap. I nuläget återstår därför egentligen ingenting annat för en oppositionspolitiker än att uttrycka en förhoppning om att förhandlingarna om det blivande handelsavtalets innehåll skall föras med större skicklighet, målmedvetenhet och verklighetssinne än vad fallet har varit fram till i dag. Och därtill kan fogas en förväntan, att det handelsavtal som nu växer fram inte skall bli slutgiltigt. Att det med andra ord skall bli möjligt att på område efter område finna vägar att utveckla, fördjupa och permanenta det samarbete som avtalet inbjuder till. Och dörren till medlemskap får inte slås igen för alla tider. Statsminister Palme har själv nyligen i en artikel förklarat, att ett lands utrikespolitik inte är ”oföränderlig”. Den påverkas — förklarade statsministern — ”av skeendet ute i världen, av förändringar i den inhemska opinionen, av nödvändigheten till konkreta ställningstaganden till utrikespolitiska problem, där tidigare erfarenheter inte kan ge fullödig vägledning”. Även om regeringens 18-marsförklaring är ett utrikespolitiskt faktum baserat på den bedömning regeringen gjorde av medlemskapets oförenlighet med de då aktuella strävandena inom Europagemenskapen, bör utvecklingen, menar jag, fortlöpande följas upp. En omprövning bör ske, så snart en förnyad analys av såväl Europasamarbetets inriktning och innehåll som det allmänna utrikespolitiska läget gör det möjligt. Och som avslutning, fru talman, vill jag än en gång ansluta mig till Nils Kellgrens uttalande, att Europamarknadens förestående utvidgning ger förhoppningar om en utveckling mot ett större Europa som också innefattar de neutrala staterna, en utveckling också mot ett Europa som kan möjliggöra ett intimare samarbete mellan Västeuropa och öststaterna. Och så tillägger jag för egen del: till gagn för ekonomisk utveckling och fred.